Herr talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets huvudbetänkande om anslag till bostadsförsörjningen. Det är ett omfattande betänkande — dock finns inte bostadsbidragen med. Denna i och för sig mycket viktiga del, som hör ihop med en samlad syn på anslagen till bostadssektorn, har utskottet tvingats skjuta på och behandla i ett särskilt betänkande på grund av att regeringen inte har kunnat bestämma sig hur den vill ha det. Utskottet har fått ta emot, utan att någon av dem var föranmäld, inte mindre än två propositioner på detta område sedan utskottet började behandla detta betänkande. Den av centern sedan länge kritiserade bristen på helhetssyn från regeringens sida på bostadspolitiken kvarstår därmed oförändrad. Herr talman! Det är allmänt känt att den socialdemokratiska bostadspolitiken harlett till den krisartade situation som vi i dag har inom bostadssektorn. Hur och varför torde också vara så känt, inte minst av alla som drabbats, att en närmare analys inte behöver göras. Jag tänker därför i mitt anförande avstå från historieskrivning och i stället ägna min knappa taletid i kammaren åt framtiden. Det väsentliga måste ändå vara hur och på vilket sätt vi skall ta oss ur den besvärliga situation som den socialdemokratiska politiken har lett oss in i.

Bostadsutskottets betänkande 10 innehåller inte särskilt mycket nytt. Det är gamla kända ställningstaganden som presenteras. Det nya, skulle jag vilja påstå, är de avsnitt i betänkandet där centerns motioner runt dessa två huvudproblem behandlas. Vi har i en motion lagt fram ett samlat åtgärdsförslag för hur vi vill lösa bostadsbristen främst för ungdomen och i storstäderna. I en annan motion lägger vi fram ett samlat åtgärdsförslag för hur boendemiljön skall förbättras. I en tredje motion, som också har med kvalitet och bättre miljö att göra, tar vi upp ett annat viktigt problem som hör till boendet: bristerna i vattenkvaliteten och bristerna i vattenoch avloppssystemen. Det är förvånande att inte något annat parti har redovisat hur man samlat vill lösa dessa huvudproblem. Betänkandet innehåller många enskilda centerreservationer. Det är naturligt, eftersom vi inte har fått gehör från övriga partier för många av förslagen, som återfinns i bl.a. de enskilda centerreservationerna 15, 17, 19, 20, 43, 45, 48, 61 och 82. De förslag där vi har fått gehör från något eller några av de övriga partierna framgår av reservationerna 21, 41, 83 och 92. Herr talman!

Herr talman! Det tydligaste exemplet på att regeringen misslyckats med att lösa ungdomens bostadsproblem och bostadsbristen är att de flesta kommuner har tackat nej till det ungdomsbostadsstöd som socialdemokraterna tillsammans med vpk har genomdrivit här i riksdagen. Inte heller allmänt tal om avregleringar löser dagens bostadsproblem. Det är enkla och klara anvisningar på konkreta åtgärder som måste till. I vår kommittémotion om bostäder åt unga med Karin Söder som första namn föreslår vi en rad sådana åtgärder. Vi föreslår t.ex. för det första att kommunerna skall få ett stimulansbidrag på 30 000 kr. för varje nytillkommande smålägenhet som de kan skaffa fram. Vi vill satsa 150 milj.kr. på detta. Det skulle betyda ett tillskott av 5 000 nya bostäder åt i första hand ungdomar. För det andra vill vi sätta stopp för att de smålägenheter som finns i dag försvinner. Vi föreslår att ombyggnadslånereglerna ändras, så att det inte utgår ombyggnadslån till lägenhetssammanslagningar eller att ombyggnaderna skall göras alltför omfattande och luxuösa. För det tredje föreslår vi särskilda åtgärder för att bättre ta till vara och utnyttja vindsvåningar. För det fjärde har vi i annat sammanhang diskuterat våra förslag om att ta fram särskilda övernattningshotell för att få fram de ca 100 000 lägenheter i landet där ingen enskild person är mantalsskriven. För det femte vill vi stoppa smygkontoriseringen och föreslår bl.a. en investeringsavgift på 25 20 vid nybyggnad av lokalytor i vissa överhettade områden. För det sjätte vill vi stimulera fram ungdomskooperativ och byggande i egen regi. För det sjunde föreslår vi att ett behovsprövat stöd införs till ungdomar för köp av äldre egnahem. I ett särskilt betänkande om bosparande kommer vårt förslag om personliga investeringskonton att behandlas. Vårt förslag om långsiktigt sparande i kombination med bra lånemöjligheter minskar dessutom belastningen på statsbudgeten med de redan mycket betungande bostadssubventionerna. Herr talman! Den avgörande förutsättningen för att problemen på bostadsmarknaden i koncentrationsorterna skall kunna lösas är dock att med en offensiv politik få bättre regional balans. Därmed kan trycket på bostadsmarknaden i de överhettade områdena minskas. Dagens situation, där bostäder ställs tomma i glesbygden medan bostadsbristen ökar i storstäderna, innebär ett enormt slöseri med samhällets resurser. Herr talman! När budgetpropositionen presenterades i januari framhöll regeringen att den särskilt var beredd att satsa på bostadssektorn. Indirekt erkände man därmed den bostadskris som vi nu har. Det var främst tre argument som angavs som belägg för denna prioritering. Det första var att anslaget på bostadsdepartementets huvudtitel ökade mest av alla departement. Radonproblemet skulle lösas var det andra argumentet, och det tredje var att regeringen ville främja villaboendet. Radonproblemet återkommer Rune Thorén till, men jag vill nämna att lösningen därvidlag bestod i att regeringen nu accepterat ett centerförslag om bidrag i stället för lån men har urvattnat det förslaget på vägen. Satsningen på ökat villaboende består i förslaget i budgetpropositionen om att ta bort de första 25 000 kronorna som egeninsats när det gäller lånevillkoren vid tillbyggnad av egna hem. Lån skall vid tillbyggnad av egnahem få utgå från första kronan. Det är i och för sig inget revolutionerande förslag i syfte att främja villaboendet, ens utan några begränsningar. Men regeringen gör två begränsningar i förslaget, som praktiskt gör förslaget fullständigt verkningslöst. De nya lånevillkoren skall gälla endast för hus som byggts efter den 1 juni 1988 och huset får inte ha bytt ägare. Vi i centern föreslår att dessa två begränsningar som regeringen sätter upp skall tas bort. Det tredje argumentet för regeringens prioritering av bostadssektorn var anslagsposten. Bostadsdepartementets huvudtitel ökar i år med 3 miljarder kronor. Det är praktiskt taget identiskt med en automatisk ökning av bostadssubventionerna, dvs. räntebidragen, som en följd av att räntorna har höjts. Det är ett tillskott till bostadsdepartementet som hade måst göras oavsett om bostadsministern hade suttit med armarna i kors eller gjort något annat. Här rör det sig alltså om en ökning i pengar som är en rent automatisk följd av den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit. Det här visar naturligtvis först och främst att regeringens satsningar på bostadssektorn inte var särdeles revolutionerande stora - eller praktiskt taget inga alls — när det gäller att lösa de verkliga problemen. Men särskilt förhållandet med anslagsökningarna visar den stora belastning på statsbudgeten som bostadssubventionerna i dag utgör. Det finns anledning att se allvarligare på den frågan än vad regeringen gör. Om vi skall kunna klara samhällsekonomin i framtiden och också uppfylla målet att alla skall få tillgång till en god bostad till rimlig kostnad kan inte subventionerna få tillåtas öka med den automatik som nu sker. Om det blir fallet, blir följden på sikt att de svaga grupperna slås ut på bostadsmarknaden. För centerns del anser vi det viktigt att reformera lånesystemet och rikta det bostadssociala stödet så att det går till de grupper på bostadssektorn som bäst behöver samhällets stöd, dvs. barnfamiljer, pensionärer, studerande och familjer med låga inkomster. I vår partimotion om bostadspolitiken anger vi centerns syn på en sådan mer långsiktig och stabil bostadspolitik. Vi beklagar där att regeringen med sina förslag om ökade subventioner och fastighetsskatter ryckte sönder förutsättningarna för den då sittande bostadskommitténs arbete. Ett faktum som lett till att de sociala målen i bostadspolitiken har förfelats och att grundtryggheten för många är på väg att gå förlorad. Vi i centern kräver därför att en ny bostadspolitisk utredning omedelbart tillsätts, som får till uppgift att lägga fram förslag till nya riktlinjer för en mer konsekvent och socialt riktig bostadspolitik, som stärker grundtryggheten för den enskilde. Grundtryggheten får inte gå förlorad. Bostaden är en social rättighet och en hörnsten i välfärden. En bostadspolitik med sociala mål och solidarisk fördelning av samhällets resurser måste i högre grad än vad fallet är nu vara mer eftersträvansvärd. En långsiktig bostadspolitik måste också utformas med omsorg om den totala ekonomin och med hänsyn till kraven från andra samhällssektorer. I vår partimotion anger vi vilka principer vi från centern anser väsentliga att överväga i en utredning.

Förenklat lånesystem som skapar större stabilitet och ger möjlighet till långsiktig planering inom bostadssektorn och som ger aktörerna på marknaden fastare spelregler. = En ökad andel småhusbyggande och åtgärder som främjar ökat kvalitetsbyggande och förbättrar boendemiljön. Herr talman! Koncentrationspolitiken har drivit fram en mycket svår bostadsbrist. Allt fler människor oroar sig över den dåliga inomhusmiljön i våra bostäder. Det är förvånande att socialdemokraterna inte är beredda att göra mer för att komma till rätta med de svåra problem som i dag finns på bostadssektorn. Inte ens en bostadspolitik med de mest oförtäckta och fria marknadskrafter skulle kunna åstadkomma större orättvisa än de orättvisor som i dag uppstått på bostadsmarknaden.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

Herr talman! Socialdemokratisk bostadspolitik som den utformats här i riksdagen, och då oftast med stöd av kommunisterna, kännetecknas av hård detaljreglering, styrning, många och höga skatter, omfattande subventioner samt sist men inte minst — kortsiktighet. De många problem som ständigt uppstår på grund av uppfattningen att politikerna skall styra allt försöker socialdemokraterna lösa med nya skatter, subventioner och förbud, vilket endast resulterar i ökad byråkrati och att människorna inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra. Den enda långsiktighet som utmärker socialdemokraternas bostadspolitik är en medveten och beklagligtvis också framgångsrik ambition att strypa människornas valfrihet och den enskilda äganderätten. Det är därför inte så märkligt att det återfinns ett stort antal borgerliga reservationer till bostadsutskottets betänkande nr 10. Av dessa är många gemensamma för två eller tre av de borgerliga partierna. Dessa stora och principiellt mycket viktiga reservationer visar att det finns en klar skiljelinje mellan socialdemokraterna och kommunisterna å ena sidan och de borgerliga partierna å den andra. Höstens val kommer att avgöra om nuvarande politik med köer, favorisering av allmännyttiga bostadsföretag, HSB och Riksbyggen, krångel och byråkrati osv. skall fortsätta, eller om politiken skall utformas med utgångspunkt från de enskilda människornas önskemål och efterfrågan. Här kan man verkligen tala om att valet står mellan socialism och valfrihet! Herr talman! Det är ett omfattande betänkande vi har att behandla. Jag kommer i mitt inlägg att beröra de frågor som behandlas i avsnitten 4.1—4.5 och Ingela Gardner kommer senare under debatten att föra moderaternas talan beträffande resterande avsnitt. Centern och folkpartiet har i partimotioner föreslagit en översyn av bostadspolitiken. Socialdemokraterna säger nej, och det förvånar mig inte ett dugg. Centern anför exempelvis i sin partimotion att följande principer bör styra en ny bostadspolitik: Bostadsstödet bör i större utsträckning riktas till dem som bäst behöver det. Folkpartiet anför att bostadspolitiken måste läggas om så att regleringarna minskar, behovet av subventioner begränsas och valfriheten för de boende ökar. Folkpartiet framhåller också nödvändigheten av neutralitet mellan upplåtelseformerna och att allmännyttiga bostadsföretag och privata fastighetsägare skall beskattas efter samma principer. Det här är förslag som helt överensstämmer med den bostadspolitik som vi moderater förordar sedan många år. Däremot är det uppfattningar som går stick i stäv med socialdemokratisk bostadspolitik. Socialdemokraterna vill inte stimulera ett ökat bostadsägande. Man vill inte ha neutralitet mellan upplåtelseformerna, och man vill inte ha ökad valfrihet för konsumenterna. Jag kan för övrigt inte påminna mig att man någonsin stött krav som dessa. Socialdemokratisk bostadspolitik må vara ett ständigt lapptäcke av nya regleringar, subventioner och skatter, men på en punkt är den fullständigt klar: den har aldrig som utgångspunkt haft de enskilda människornas skiftande önskemål. Det är därför helt logiskt att socialdemokraterna yrkar avslag på centerns och folkpartiets motionskrav om en översyn av bostadspolitiken. Vi moderater stödjer däremot dessa krav, vilket framgår av reservation 1. Vi gör detta för att markera att det finns en gemensam bostadspolitisk grundsyn mellan centern, folkpartiet och moderaterna, och inte därför att vi tror att en ny parlamentarisk bostadsutredning skulle innebära några förändringar i för människorna positiv riktning. Sådana kan inte åstadkommas i nuvarande parlamentariska läge. Härför krävs en borgerlig valseger i höstens val. En borgerlig riksdagsmajoritet skulle utan alltför omfattande utredningsarbete ersätta den socialistiska regleringsoch planhushållningspolitiken, som i dag styr boendet och byggandet, med en politik som leder till ökad valfrihet för medborgarna i vårt land. Herr talman! En av de viktigaste förutsättningarna för att man skall få denna valfrihet är att det råder full neutralitet mellan olika upplåtelseformer och byggherrar. Det betyder att kapitalkostnaderna för en hyreslägenhet skall vara lika, oavsett om den byggs av ett privat eller allmännyttigt företag, och att kapitalkostnaderna för ett småhus skall vara lika, oavsett om huset upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Denna neutralitet, som riksdagen vid flera tillfällen uttalat sig för, existerar inte i dag. Det är tvärtom så att kostnadsskillnaderna ökat för varje år som gått sedan socialdemokraterna återkom i regeringsställning. Vi moderater har i motion 1987/88:Bo252 påvisat att skillnaderna i kapitalkostnader för ett litet småhus, som byggs just nu i Storstockholm, uppgår till drygt 700 kr. i månaden. Då är ändå inte amorteringar och ränta på det insatta kapitalet medräknade. Om så sker visar det sig att samma hus upplåtet med äganderätt blir än oförmånligare att bo i jämfört med bostadsrätt eller hyresrätt. Det bör också framhållas att exemplet avser ett för Stockholmsförhållanden extremt billigt bygge, nämligen JM-Byggs s.k. frivilla. Produktionskostnaden uppgår nämligen till endast 658 000 kr., vilket är ungefär hälften av vad ett nytt friliggande småhus kostar i dag. Vi har dock medvetet valt ett ovanligt billigt hus. Kostnadsskillnaderna och diskrimineringen av äganderätten är ändå slående. Än mer slående blir det om man räknar ut den procentuella merkostnaden för äganderätten. Den uppgår nämligen till nästan 50 90. Socialdemokraterna framhåller i utskottsskrivningen att partiet också anser att det bör råda neutralitet mellan upplåtelseformerna men att det inte är lämpligt ”att med utgångspunkt från ett enstaka exempel föra en principiell diskussion om lånesystemets uppbyggnad”. Man påstår också att exempel kan ges, där den eftersträvade neutraliteten mellan olika upplåtelseformer beträffande småhus faktiskt råder. Detta är mycket intressant och det är dessutom tvärtemot all den erfarenhet som finns i dag. Det är inte utan att jag med spänning såg fram mot att få dessa exempel redovisade. Men därav blev intet. Påståendet har förblivit obevisat och lika innehållslöst som socialdemokraternas påstående att man vill ha neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Att nuvarande regler är djupt diskriminerande mot äganderätten framgår också av ett klart och entydigt uttalande av bostadsstyrelsens generaldirektör, Bengt Johansson, i tidningen Expressen den 28 januari i år. Där erkänner han utan omsvep: ”Reglerna är inte neutrala i dag.” Att så är fallet framgår också med all tydlighet av uppgifter på s. 16 i utskottsbetänkandet. Där redovisas nämligen att 67 Ze av alla nyproducerade radoch kedjehus var äganderättshus 1980, jämfört med endast 11 96 år 1987. Vi vet att denna omsvängning inte beror på en förändring av konsumenternas önskemål utan att den beror på ett klart och entydigt val baserat på ekonomiska realiteter. Socialdemokraterna har i olika sammanhang uttalat sig mot enskild äganderätt. Man är dock fullt medveten om att detta inte, för att använda Gunnar Strängs uttryckssätt, är något som man skall basunera ut på gator och torg. Socialdemokraterna vet att svenska folket slår vakt om den enskilda äganderätten. Därför använder man smygvägar. Man försöker helt enkelt minska äganderättens andel av bostadsbyggandet genom att göra det ekonomiskt ofördelaktigt att äga sin bostad. Herr talman! En av de första och viktigaste åtgärderna i en ny bostadspolitik i Sverige är att ändra skatteoch lånebestämmelser, så att full neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna återupprättas. Både moderata samlingspartiet och centern förordar ingripande förändringar och förenklingar av bostadslånesystemet. Systemet skall inte styra den enskilde när det gäller val av upplåtelseform eller storlek på bostaden. Det bör utformas som ett enhetslån och utgå från en viss lägenhetsyta. Eventuell yta eller standard utöver vad som ryms inom enhetslånets ram får finansieras på annat sätt än genom statliga lån, exempelvis genom inteckningslån i bank. Kostnadskontrollen kan inskränkas till en ren kreditriskprövning av byggprojektet. Med ett sådant lånesystem skulle det omfattande lånekineseri som kännetecknar dagens lånesystem bli ett minne blott. Dagens system innebär att människorna måste anpassa sig till de bostäder som byggs. Med vårt system blir det bostäderna som anpassas efter människornas önskemål. Centern, folkpartiet och moderaterna vill avskaffa det s.k. markvillkoret. Villkoret — som innebär att statliga bostadslån endast utgår om marken är kommunalägd eller såld av kommunen — har skapat en närmast total kommunal planhushållning på bostadsområdet. Konkurrensen och därmed valfriheten för den enskilde konsumenten har försämrats. I många socialistiskt styrda kommuner är det exempelvis vanligt att endast allmännyttiga bostadsföretag, HSB och Riksbyggen tilldelas mark för bostadsbyggande. Privata byggare utestängs. För att stimulera ett ökat och mer varierat bostadsbyggande bör också konkurrensvillkoret avskaffas omedelbart. Ett avskaffande av dessa villkor skulle dessutom innebära att byggföretagen kunde planera för en långsiktig produktion i egen regi och med utvecklande av nya metoder och idéer. Bostadsköerna skulle minska och tryggheten i arbetet i byggbranschen skulle öka. De tre borgerliga partierna är vidare överens om en rad åtgärder för att underlätta omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. Till skillnad från socialdemokraterna anser vi nämligen inte att kommunerna skall försvåra för hyresgäster i hus ägda av allmännyttiga företag att förvärva det hus som de bor i för omvandling till bostadsrätt. Socialdemokraterna vill göra det svårare för hyresgästerna att omvandla. Av reservation 8 framgår att man anser att det är kommunerna som har att svara för bostädernas fördelning på upplåtelseformer. Hyresgästernas uppgift är helt klar. De skall bo i den bostad som de tilldelas, med den upplåtelseform som kommunalpolitikerna anser skall gälla, och betala den hyra som andra förhandlar fram åt dem. Av socialdemokraternas reservation 12 framgår att om kommunalpolitikerna bestämmer att de vill tillgodose sina hyresgästers önskemål om omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, skall hyresgästerna straffas genom att de statliga räntebidragen försvinner. Vi vill avskaffa denna lex Malmö. Enligt vår uppfattning är det en självklarhet att riksoch kommunalpolitiker skall inrikta sina krafter på att underlätta för medborgarna att bo i den bostad och med den upplåtelseform som man önskar. Herr talman! De generella bostadssubventionerna i form av räntebidrag är höga i vårt land. 1975 uppgick statens kostnader till 1,8 miljarder. I budgetpropositionen beräknas kostnaderna uppgå till 15,8 miljarder. I en nybyggd lägenhet uppgår subventionerna till två tredjedelar av de totala driftoch kapitalkostnaderna. Trots det upplever de flesta i vårt land att den direkta boendekostnaden, dvs. den kostnad som den boende själv står för, är hög. En orsak till detta är det orimligt höga skattetrycket. En annan är att statliga regleringar och lånebyråkrati mycket starkt har bidragit till höga byggkostnader i vårt land. Den höga räntenivån medverkar också till höga boendekostnader. Den politik som vi moderater förespråkar, med bl.a. sänkt skattetryck, en restriktiv prövning av de statliga utgifterna, ökat hushållssparande och lägre inflation, skulle möjliggöra en sänkt räntenivå och därmed lägre boendekostnader. Även socialdemokraterna har insett det ohållbara i de ständigt ökande kostnaderna för räntebidragen, vilket resulterat i att man genomdrivit språngvisa och för berörda oförutsägbara upptrappningar av den garanterade räntan. Eftersom åtgärderna inte har kombinerats med andra, för de boende positiva beslut har den enda effekten blivit att hyresgäster, bostadsrättshavare och villaägare har fått avsätta en större andel av sina nettoinkomster till hyran. Bostadsmarknaden och dess subventioner är det tydligaste exemplet på rundgången skatter-bidrag. Av intäkterna från fastighetsskatten åtgår exempelvis mer än en tredjedel för att ytterligare subventionera de höjda boendekostnader som just fastighetsskatten förorsakar. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att de generella bostadssubventionerna successivt minskas. Det skall ske i takt med en reformerad familjepolitik och ett sänkt skattetryck. Jag har tidigare redovisat att vi vill ersätta nuvarande lånesystem med ett enhetslån. Räntebidragens koppling till detta enhetslån förutsätter en del utredningsarbete. Nuvarande räntebidragssystem kommer dessutom att finnas kvar för beviljade lån under många år. Vi föreslår därför av besparingsskäl att räntebidragen till hus byggda före 1975 helt upphör. Spareffekten på statsbudgeten uppgår till ca 1 miljard, och hyreseffekten blir i genomsnitt 65 kr. Herr talman! Avslutningsvis vill jag något beröra bostadsbyggandet som det ser ut för närvarande i vårt land. Antalet påbörjade lägenheter steg för första gången på många år kraftigt förra året. Volymen är nu åter, efter bottennoteringar 1985 och 1986, uppe i nivå med vad den var när socialdemokraterna övertog regeringsansvaret efter 1982 års val. Bostadsminister Hans Gustafsson har uttalat sin tillfredsställelse häröver och det är bra. Men det finns ingen anledning att vara nöjd. Tiotusentals människor söker i dag desperat efter en bostad. Med den politik som socialdemokraterna bedriver är risken stor att de får vänta länge. Trots vissa förbättringar i en nyligen presenterad proposition är exempelvis villkoren för enskilt byggande av hyreshus mycket sämre än för allmännyttiga företag. Därmed utnyttjas inte den stora potential som enskilt fastighetsägande skulle kunna utgöra för att häva bristen på bostäder i exempelvis våra storstadsområden. Produktionen av ägda småhus är katastrofalt låg, och det beror, som jag tidigare framhållit, på att ägda småhus är diskriminerade i låneoch skattehänseende jämfört med bostadsrätt och hyresrätt. Bristen på småhus är uppenbar för envar som studerar Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters annonssidor. Priserna rusar i höjden, och det blir allt ovanligare att man kan finna äldre småhus till salu för ett pris under 1,5 milj.kr. i Storstockholm. I så fall kan man vara säker på att säljaren därutöver vill ha en rymlig hyreslägenhet i innerstaden. Socialdemokraterna säger sig vilja minska bostadsköerna. Om de verkligen menar allvar är det nödvändigt att vidta åtgärder nu. En av de viktigaste åtgärderna är att se till att rörligheten på bostadsmarknaden kan öka. Undersökningar visar att den genomsnittliga innehavstiden för ett småhus i Stockholms län har ökat från ca 10 år 1978 till ca 28 år 1988. Med en sådan tröghet är det inte märkligt att problem uppstår. Lägenhetsbeståndet utnyttjas inte tillräckligt effektivt. För att öka rörligheten krävs, som vi moderater många gånger framhållit, att hyressättningen anpassas bättre än i dag efter konsumenternas efterfrågan. Lägesfaktorn måste få en annan tyngd. Vidare måste realisationsvinstbeskattningen ändras och uppskov med reavinstskatt medges även för bostadsrätter. Reglerna bör samordnas med dem som gäller för småhus. Nuvarande stopp för indexuppräkning de fyra första innehavsåren för småhusägare måste avskaffas. Andra viktiga åtgärder är full neutralitet samt införande av ett attraktivt bosparsystem. Trots att skatteoch regelsystemen gör att det är svårt för många att bygga i dag har byggandet ökat. Socialdemokraterna har försökt hävda att det exempelvis i Stockholms län är i de socialdemokratiskt styrda kommunerna som byggandet är störst. Det är fel, herr talman. Det är i de moderatstyrda kommunerna som byggandet är störst. De två kommuner som har det största relativa byggandet är Sigtuna och Vallentuna. Jag nämner detta närmast för att visa att det trots en katastrofal socialdemokratisk bostadspolitik går att minska bostadsköerna. Men då måste man vara öppen för nya lösningar, stimulera konkurrensen och släppa in alla på marknaden som vill bygga. Men, herr talman, tänk så mycket billigare, bättre och snabbare vi skulle klara detta med en borgerlig bostadspolitik! Jag ber att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer i bostadsutskottets betänkande 10.

Herr talman! De senaste åren har problemen på bostadsmarknaden blivit alltmer påtagliga: Oo Bostadsköerna växer, särskilt i storstadsområdena. Oo Bristen på smålägenheter skapar särskilda problem bl.a. för ungdomar som vill skaffa sig en egen bostad. Oo Nyproduktionen ökade något under 1987 men ligger fortfarande på en för låg nivå. Oo Den låga rörligheten på bostadsmarknaden bl.a. till följd av regleringarna och reavinstskatten förstärker människors svårigheter att finna en bostad som passar deras önskemål och behov. o Ett ombyggnadsoch reparationsprogram, ROT, byggt på omfattande subventioner har startat och dragit med sig ombyggnader som ofta blivit mer ingripande än hyresgästerna önskat. Samma program har senare panikbromsats i storstäderna i förhoppningen att detta skulle öka nyproduktionen. Oo Möjligheterna att bilda bostadsrättsföreningar har på olika sätt försämrats —- senast genom riksdagens beslut att stoppa räntebidragen om allmännyttiga fastigheter säljs till hyresgästerna. Oo Kostnadskrävande bostadssubventioner bidrar till att hålla skattetrycket uppe, medverkar till att driva upp byggkostnaderna och motverkar regionalpolitiska strävanden genom att överhettade regioner där det byggs mest får mest pengar. De når heller inte de grupper som bäst behöver stöd. Oo Nyproduktionens kostnader har stigit starkt under de senaste åren. Herr talman! Alla krissymptom som nu uppträder på bostadsmarknaden kan inte regeringen lastas för. Även kommunerna spelar en viktig roll i bostadspolitiken. Vidare kan t.ex. snabba förändringar i efterfrågan och flyttningsmönster skapa problem, som i varje fall på kort sikt inte kan påverkas på politisk väg. Det råder ändå inget tvivel om att socialdemokraterna bär ett betydande ansvar för den situation som har uppstått. Bristen på smålägenheter är t.ex. i hög grad en följd av en medveten socialdemokratisk politik, såväl ute i kommunerna som på riksplanet, där ROT-programmet har gått fram med full kraft och lagändringar har genomdrivit lägenhetssammanslagningar. Den låga rörligheten beror bl.a. på skatteregler och regleringar som socialdemokraterna drivit igenom och försvarar. Ingreppen mot bostadsrättsboendet är ett uttryck för en ideologiskt betingad skepsis mot en boendeform där människor själva får ta ansvar och äga sin bostad. Regeringen har visat en anmärkningsvärd bostadspolitisk passivitet. Redan före valet 1982 meddelade socialdemokraterna att bostadspolitiken snabbt skulle ses över. Först hösten 1986 kom resultatet av denna skyndsamma översyn, som inte medförde att något väsentligt bostadspolitiskt problem fördes närmare sin lösning. Något nytt bostadsfinansieringssystem föreslogs t.ex. inte. I stället infördes en rad nya subventionsformer. Man kan säga att vi fortfarande lever med de kristidsregleringar som vi har samlat på oss under decennier och som i många fall tillkom när vi på kort tid skulle bygga bort bostadsnöden. I dag, när trångboddhet och ohygieniska bostäder är ovanliga, är situationen en annan. Problemen ligger nu på ett annat plan: regleringarna hämmar framväxten av en fungerande bostadsmarknad där människors önskemål står i centrum. Tecknen på att ett omfattande bruk av administrativa regleringar har någon gynnsam effekt t.ex. på rättvisan i boendet är få. Tvärtom vet vi, att på en genomreglerad marknad har den lättast att ta sig fram som har goda kontakter och inte drar sig för att betala svarta pengar. Vi lever också med omfattande bostadssubventioner, vars svagheter inte tillräckligt har uppmärksammats. Låt mig peka på några av dem. I en rapport från byggforskningsrådet har det visats att de generella bostadssubventionerna totalt sett inte har någon omfördelande effekt mellan högoch låginkomsttagare. Följden blir dessutom ofta att vissa bostadstyper och upplåtelseformer gynnas framför andra på ett godtyckligt sätt. Långt effektivare är att rikta ett generellt stöd, som inte är konsumtionsstyrande, till de grupper som behöver det — framför allt barnfamiljerna. I folkpartiets bostadspolitiska motion 424 och vår familjepolitiska motion föreslår vi åtgärder på detta område. Herr talman! Höga bostadssubventioner har en tendens att kapitaliseras på ett oförutsett sätt. Det innebär att det ofta är andra än de tänkta mottagarna som tillgodogör sig de belopp som utgår. Subventionerna bidrar vidare till att driva upp byggpriserna, bl.a. genom att försvaga kostnadsmedvetandet. Till ungefär samma slutsats kom statens prisoch kartellnämnd vid sin granskning av subventionsoch regelverket inom bostadssektorn förra året. Det finns också andra vinnare i systemet. Den som fått en nyproducerad och subventionerad hyreslägenhet har möjligheter att tillgodogöra sig delar av subventionen genom svart försäljning eller genom att helt lagligt lämna lägenheten som en del av betalningen för ett småhus. Bostadssubventionerna är omfattande ur statsfinansiell synpunkt och bidrar därmed till att hålla skattetrycket uppe. När man räknar in effekterna av underskottsavdragen beräknas kostnaderna under 1988 enligt budgetpropositionen uppgå till 38 miljarder — man räknar då inte med avdraget för intäkter av fastighetsskatten — varav räntebidrag och liknande stödformer uppgick till ca 15,8 miljarder. Flera faktorer visar också på att subventionerna kommer att öka framöver till följd av exempelvis ROT-programmet, som för in tidigare osubventionerade lägenheter i systemet, men även till följd av nybyggnationen, som hela tiden ökar antalet subventionerade årgångar. Herr talman! I konsekvens med detta föreslår vi inom folkpartiet i reservation nr 2 vid betänkande 10 att en översyn av bostadspolitiken genomförs. När det gäller denna översyn finns en betydande gemensam nämnare i fråga om den översyn som Agne Hansson har föreslagit och som Knut Billing för moderaternas del förordat. Vi anser det vara oerhört viktigt att man får göra denna översyn av hela bostadspolitiken. Läget på bostadsmarknaden har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det rekordhöga byggandet under slutet av 1960-talet och under 1970-talet ledde till en mättning av marknaden, och många kommuner fick problem med outhyrda lägenheter. Under 1983 fanns ca 40 000 outhyrda lägenheter. I dag har antalet sjunkit till ca 10 000, och de tomma lägenheterna finns i huvudsak i 15 kommuner, företrädesvis i Bergslagen och övriga Mellansverige. För några år sedan redovisade de flesta kommunerna ett överskott på bostäder eller en bostadsmarknad i balans. 1984 redovisade 44 kommuner brist på bostäder. 1987 redovisar 164 kommuner brist på bostäder. Den 1 april 1987 stod 446 000 personer i bostadskö. Av dessa rapporterades 138 000 vara ungdomar. Knappt hälften av antalet ungdomar som stod i kö fanns i storstadsområdena. Två tredjedelar av de köande ville ha en tvårummare eller en mindre lägenhet. I Stockholm bestod kön av drygt 120 000 personer, och kön växer. Men bilden är givetvis mer nyansrik än vad dessa siffror antyder. Långt ifrån alla bostadssökande har akuta problem. Vi har således hamnat i en situation där utbudet av lägenheter stämmer illa överens med efterfrågan. I storstadsregionerna är denna skillnad mest markant. Detta drabbar i hög grad ungdomar som är nytillträdande på bostadsmarknaden och ofta efterfrågar små lägenheter. Karl-Göran Biörsmark kommer senare att i sitt anförande ta upp de förslag som folkpartiet lägger fram när det gäller att hjälpa ungdomar på bostadsmarknaden att komma över bostad. Men det här drabbar också andra småhushåll, t.ex. pensionärer som gärna vill flytta till en mindre lägenhet. Bostadsbristen gör det svårt att minska institutionsboendet och att klara flyktingmottagandet. Herr talman! Bostadsbristen beror dock inte på att subventioner har saknats. Den höga subventionsgraden då det gäller ombyggnader har tvärtom medverkat till den kraftiga utslagningen av smålägenheter. I nyproduktionen har subventionerna antagligen medfört en högre inriktning på stora lägenheter jämfört med vad som skulle ha varit fallet om de boende fått bära kostnaderna i större utsträckning. De hyresrabatter m.m. som den socialdemokratiska regeringen infört har förstärkt denna tendens. Det är ett viktigt bostadspolitiskt mål att alla skall ha tillgång till en bra bostad. Vi har en hög bostadsstandard i Sverige, även om det fortfarande finns undantag. Institutionsboendet bör minskas i ordnade former och i den takt alternativ kan ordnas. De som bor på institution bör ges en så hemlik miljö som möjligt, och de som så önskar skall ha rätt till ett eget rum. Stora ansträngningar bör göras så att småhushållen lättare kan hitta en passande bostad. De svårigheter som i dag möter bl.a. flyktingar, ungdomar och ensamstående från splittrade familjer kan inte accepteras. Utslagningen av smålägenheter måste stoppas. Den enskilda människan måste ges förutsättningar att själv ta mera ansvar för sitt boende. Därför bör ökade möjligheter skapas för dem som önskar äga sin bostad. Det bör bli lättare att ombilda hyreshus till bostadsrättsföreningar. En omfattande satsning på bostadsrätter skulle bidra till att lösa en rad bostadspolitiska problem, bl.a. de snabbt stigande bostadsrättspriserna i vissa områden, de ökande förvaltningskostnaderna och behovet av ett ökat boendeinflytande. ROT-programmet bör läggas om så att det inriktas på en varsam ombyggnad. De boende bör själva få avgöra om ombyggnadsåtgärder till viss del skall ske inne i deras lägenheter. Stödet till ombyggnad och underhåll bör utformas så att det blir förmånligare att göra en mer varsam upprustning, vilket ofta överensstämmer med hyresgästernas önskemål. Det är därför angeläget att man ger de hyresgäster som berörs större möjligheter att påverka det hela, och vi anger i vår bostadspolitiska motion hur detta i praktiken skall gå till. I den bostadspolitiska proposition som lämnades hösten 1986 visade regeringen att även den insett betydelsen av ökad varsamhet vid ombyggnader. De medel som regeringen föreslog, och som riksdagen godkänt, kan dock inte accepteras. Regeringen kan numera begränsa volymen på ombyggnadsverksamheten genom rambegränsningar. Vad storstäderna beträffar har regeringen beslutat om mycket kraftiga begränsningar av ombyggnadsverksamheten. Detta är dock ingen garanti för att de ombyggnader som genomförs sker mer varsamt eller att de mest angelägna projekten genomförs först. Det enda säkra resultatet är att ombyggnadsverksamheten minskar. Regeringens avsikt är att på detta sätt öka nyproduktionen. Det är dock tveksamt om det är möjligt att uppnå sådana tvära kast i inriktningen av byggnadsverksamheten. Vi avvisar av dessa skäl rambegränsningar som en metod att påverka omfattningen av ombyggnadsverksamheten. Vi anser dock att strävan efter mer varsamma ombyggnader bör medföra att villkoren för ombyggnad förändras. Det räntebidrag som utgår för lån till ombyggnader bör således justeras neråt i förhållande till det som utgår för nyproduktion. Härigenom uppnås automatiskt en ökad inriktning på nyproduktion. Vi föreslår i en särskild motion en sänkning av räntebidraget för ombyggnad och räntestödet till underhåll. Samtidigt bör rambegränsningarna för ombyggnadslån avskaffas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 34, som är gemensamma för folkpartiet och moderata samlingspartiet. Så några ord om markoch konkurrensvillkoren. För närvarande gäller undantag från markvillkoret för s.k. styckebyggda småhus. Tidigare fanns även ett undantag från markvillkoret för mark i saneringsområden. Markvillkoret innebär att marken skall förmedlas av kommunen för att rätt till statliga bostadslån skall erhållas. I praktiken innebär markvillkoret numera främst att kommunerna ges möjlighet att ställa en mängd krav på byggnationen utöver planoch bygglagens bestämmelser innan dispens från markvillkoret lämnas. Vi anser att markvillkoret bör avskaffas. Kommunernas möjligheter att styra byggandet är tillräckliga, inte minst genom den fysiska planeringen. Vi menar också att konkurrensvillkoret skall avskaffas, och jag yrkar bifall till reservationerna 39 och 40. Herr talman! Jag har i detta anförande yrkat bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom, fram till reservation 50. Övriga folkpartireservationer kommer Karl-Göran Biörsmark att behandla i sitt anförande här senare.

Herr talman! Olika delar gällande bostadspolitiken har nyligen behandlats eller kommer inom kort att behandlas av riksdagen. Det betänkande vi nu behandlar innehåller emellertid stora och viktiga delar och behandlar bl.a. många motioner om bostadspolitiska frågor.

De små förändringar och förbättringar som föreslås är marginella och kommer inte att resultera i vare sig minskad bostadsbrist, lägre hyreskostnader, minskad spekulation eller rättvisare fördelning av bostäder. Nästan inga av de åtgärder vpk aktualiserat i syfte att förändra och förbättra situationen på bostadsmarknaden har accepterats av regeringen och utskottsmajoriteten. Att de borgerliga partierna inte har gjort det har jag viss förståelse för, men att socialdemokraterna inte ställer upp på förslag, som i sig utgör en förutsättning för den återgång till en social bostadspolitik, som man så ofta talar om, är minst sagt förvånande. Det är beklagligt att regeringen och socialdemokraterna i bostadsutskottet inte är beredda att ta det politiska ansvaret för absolut nödvändiga förbättringar som måste komma till stånd inom bostadssektorn.

Jag kommer i mitt inlägg att i huvudsak inrikta mig på frågor som gäller bostadspolitikens inriktning och omfattning, kostnadsutveckling, de allmännyttiga bostadsföretagen och utvidgningen av ROT-programmet. Mina partikamrater Paul Lestander och Oswald Söderqvist kommer att kommentera andra delar av betänkandet där vpk har motioner och reservationer. Herr talman! Vpk:s syn på bostadspolitiken bygger på bostadens grundläg gande betydelse för människorna och samhället. Bostadens betydelse för människornas livsvillkor, dess stora, ofta avgörande betydelse för våra liv, gör att vi betraktar bostaden som en grundläggande social rättighet. Alla människor skall ha tillgång till en tillräckligt stor, modernt utrustad bostad i en bra miljö till rimliga kostnader. Tyvärr finns det krafter i samhället som inte vill betrakta bostaden som en social rättighet som skall garanteras alla. De vill betrakta bostaden som en vara att jämställa med t.ex. en bil eller en tvättmaskin. Marknaden =— tillgång och efterfrågan — anser man skall styra fördelningen av bostäder. Situationen på bostadsmarknaden är alarmerande, särskilt i storstadsregionerna. Bostadsbristen är akut. Handel och spekulation med bostäder skapar stora vinster och ökar segregeringen, dvs. att de boende delas upp i bostadsområden efter status och ekonomisk bärkraft. Boendestandarden inom hyresrätten riskerar att försämras. Allmännyttan angrips med hot om utförsäljning och omvandling till bostadsrätt. Mer eller mindre marknadsanpassade hyror hotar. Rätten till en bostad efter hushållets behov är inte verklighet för hundratusentals hushåll i dag. Bostadsköerna i vårt land med omkring en kvarts miljon bostadssökande, varav omkring hälften saknar en egen bostad, illustrerar bristen och understryker behovet av ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet har under den senaste tioårsperioden kännetecknats av ryckighet. Som vpk tidigare i olika sammanhang påpekat måste bostadsbyggandet vara långsiktigt. En utgångspunkt måste vara en regionalpolitik som stöder en jämn utveckling av alla delar av landet och som därmed kan minska trycket på storstadsregionerna. En annan måste vara en målsättning som vpk har angett till minst 50 000 nya lägenheter per år genom nybyggnad och minst 25 000 lägenheter per år genom ombyggnad. Huvuddelen av nyproduktionen skall vara hyreslägenheter i allmännyttig ägo, och omvandlingen från hyrestill bostadsrätt måste stoppas eller kraftigt begränsas. Bostadsförbättringsprogrammet, ROT, bör snarast utvidgas till att avse även offentligt byggande, inbegripet VA och skolområdet. Ett stort antal nya bostäder med stor variation, men med hyresrätten som gemensam nämnare, måste snabbt åstadkommas. Nyproduktionen måste omfatta även små lägenheter. Varje nytt bostadsområde eller kvarter bör innehålla både små och stora lägenheter i flerbostadshus, radhus, småhus osv. Smålägenheter måste i större utsträckning bevaras vid varsammare ombyggnader än som hittills har skett. Ett återinförande av kommunala byggföretag bör stimuleras liksom visst stöd till små byggföretag, i konkurrensfrämjande syfte. Hyresgäststyrda projekt och självbyggeri av hyreslägenheter bör stimuleras genom statliga bidrag vid planeringen. Den helt oacceptabla kostnadsökningen då det gäller både nyproduktion och ombyggnadsverksamhet måste stoppas och hållas nere genom priskontroll och skärpt prisövervakning. En ny undersökning av ägandeförhållanden, den tekniska strukturen och prispolitiken inom byggmaterialindustrin bör göras snarast. Undersökningen bör bilda underlag för åtgärder i linje med vad vpk tidigare föreslagit om ökat samhällsinflytande, förstatligande av de tunga delarna av byggmaterialindustrin, osv. Den kapitalkoncentration som finns och de stora prisstegringarna, som slagit igenom i alltför höga byggnadsoch boendekostnader, måste stoppas. Herr talman! I går kunde vi i massmedia läsa att 1987 blev ett nytt rekordår när det gäller byggbranschens vinster. Förutom en synlig vinst på 4 000 milj.kr. steg värdet på byggföretagens fastigheter med 15 000—20 000 milj.kr., och byggbranschen tjänade lika mycket pengar som hela verkstadsindustrin. Även det gamla vpk-kravet om en statlig totalfinansiering genom en bostadsoch samhällsbyggnadsbank måste aktualiseras. Där bör såväl fullständig som integrerad finansiering gälla, dvs. en samordning bör ske av bottenlån och bostadslån till ett lån, ibland kallat enhetslån, och det bör ske en samordning av byggnadskrediter och lån för byggnadsprojekt. Bostadsutskottets majoritet — socialdemokrater och vpk — har i tidigare sammanhang uttalat att det finns goda skäl för ett sådant system, men socialdemokraterna har ansett att man bör avvakta något och ta del av erfarenheterna från Statens Bostadsfinansieringsaktiebolags, SBAB:s, verksamhet. Inom ramen för den verksamheten bör det, menar vi, nu vara dags att genomföra förslaget om statlig totalfinansiering. Problemet hur man skall stoppa hyreshöjningarna och pressa ned hyrorna, framför allt i nyproduktion och ombyggnadshus, kan lösas på det sätt som vpk föreslagit — genom ett riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Allmännyttan måste, som också bostadsministern i olika sammanhang har påpekat, stödjas och utvecklas —- inte avvecklas! Dess hyresledande roll måste stärkas — inte försvagas! De prisledande hyrorna hos allmännyttan kan hållas nere genom en sänkning av den garanterade bostadslåneräntan och genom att den årliga upptrappningen tills vidare fryses vid nuvarande nivå. En sänkning av den garanterade räntan med 0,5 96 för hus färdigställda fr.o.m. 1988 beräknas medföra en kostnadsökning med ca 400 milj.kr. nästa budgetår. För landets hyresgäster kan det betyda omkring 1 miljard kronor i minskade utgifter under ett år i form av lägre hyror både hos allmännyttan och, som en följd av bruksvärdesbestämmelserna, i privata hyreshus. Det är en dubbelt så stor besparing åt hyresgästerna som den som för något år sedan åstadkoms genom s — vpk-beslutet om temporärt hyresstopp. Herr talman! Det är också viktigt att klargöra vad man anser vara en rimlig hyra, att redovisa en hyrespolitisk målsättning. Vpk har för sin del uttalat målsättningen att högst 15 96 av en genomsnittlig industriarbetarlön skall åtgå till hyra för en ny tvårumslägenhet. I mitten av 1970-talet var relationen ca 18 26, för några år sedan 28 96 och i dag ca 26 26. Boendekostnadernas andel av hushållens disponibla inkomster måste sänkas, och vi är medvetna om att samhället då inte kan minska subventionerna till bostadssektorn utan att de — realt sett — måste åtminstone behållas. Vpk anser att vinster som uppstår på bostadsmarknaden skall återföras till samhället för att garantera bostadsförsörjningen och minska boendekostnaderna. Det är därför vi föreslagit en rad åtgärder i syfte att hindra eller begränsa spekulationen i olika former. Det är därför vi föreslagit höjd reavinstbeskattning, och det är därför vi föreslagit att fastighetsskatt skall införas även på industrifastigheter. En fastighetsskatt även på industrifastigheter skulle, om större delen av intäkterna användes på bostadssektorn, räcka till en sänkt fastighetsskatt på bostäder, till ett riktat stöd till allmännyttan och till de förbättringar av bostadsbidragen som vpk föreslagit. Till frågorna om fastighetsskatten och bostadsbidragen återkommer vi för Övrigt i senare sammanhang liksom till frågor om lokalhyra och andrahandsuthyrning. Jag har velat redovisa detta bl.a. för att om möjligt undvika påståenden om att vpk bara ställer förslag och inte säger någonting om hur de skall finansieras. Vpk har även i år återkommit med förslag om att utvidga ROT programmet till att också avse olika kommunala, landstingskommunala och statliga objekt såsom barnstugor, skolor, sjukvårdsinrättningar, bibliotek, idrottsanläggningar, förvaltningsbyggnader och samlingslokaler. Problemen med eftersatt underhåll av skollokaler har vi för övrigt tagit upp i en särskild ”skol-ROT-motion”. VA-nätets underhåll och restaurering är tillsammans med underhållet av skollokalerna den kanske allra viktigaste frågan på det området. Bristen på underhåll leder till att stora samhällsinvesteringar på sikt förstörs och att samhällsservicen försämras. Det hjälper inte att säga att det är upp till kommunerna att klara dessa problem. Många kommuner har inte eller anser sig inte ha råd att göra de satsningar som skulle behövas. Kommunerna måste nu få nödvändig stimulans att kraftigt förbättra underhållet. Staten bör ta sitt övergripande ansvar genom att utvidga det s.k. ROT-programmet till att omfatta även dessa åtgärder. Villkoren för lån och bidrag bör för den utvidgade ROT-sektorn utformas med ledning av nu gällande villkor för ombyggnad av bostäder. Räntebidragen till kommunerna bör emellertid, enligt vpk:s förslag, kunna begränsas till hälften av vad som nu utgår. Herr talman! Jag övergår nu till att något kommentera innehållet i betänkandet, reservationerna och inläggen i debatten. Regeringen och socialdemokraterna betonar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, men de vill inte ge dem det stöd och de styrmedel som behövs. Socialdemokraterna är inte överens med vpk om åtgärder för att förhindra utförsäljningen även av äldre allmännyttiga bostadshus. Man avstyrker förslag om åtgärder för att stoppa eller kraftigt begränsa hyreshöjningarna genom att sänka räntan och frysa upptrappningen för allmännyttan och att ge allmännyttan stöd till förvärv av äldre fastigheter. Socialdemokraterna tänker tydligen inte, för att ta ytterligare några exempel, satsa på ökat underhåll av offentliga byggnader, bl.a. skolorna och VA-nätet i kommunerna, inte ange någon målsättning vare sig för bostadsbyggandet eller för vad som är en rimlig hyresnivå, eller ta itu med de orimliga byggnadskostnaderna. Tänker ni göra något på det här området är det bra, men tala i så fall om det! Likaväl som man kan säga att socialdemokraternas och kommunisternas förslag är välbekanta och att de känns igen sedan tidigare kan man säga att de borgerliga partiernas förslag i stort sett är upprepningar från tidigare med vissa förskjutningar. Förskjutningarna går mycket bestämt åt höger, och folkpartiet har så bråttom att legitimera sin borgerlighet att man ibland hamnar till höger om högern! Det gäller t.ex. när man inte bara accepterar nya hyreshöjningar utan föreslår en extra upptrappning av garanterade räntor att gälla från den 1 juli 1988 och vidare föreslår att inga räntebidrag skall utgå till hus byggda före år 1975. Effekten av dessa förslag skulle självfallet bli stora hyreshöjningar. De tre borgerliga partierna och deras företrädare nämner i motioner, reservationer och i debatten här i dag ökad valfrihet, bristen på rörlighet och minskad offentlig styrning. Moderaterna vill tillsammans med folkpartiet bl.a. avveckla de nuvarande räntelånen den 1 juli 1988, avveckla ROT-programmet och minska räntebidragen vid ombyggnad och underhåll. Folkpartiet vill minska bostadssubventionerna med 1 000 milj.kr. per år under en femårsperiod. Centern vill tillsammans med sina borgerliga kolleger bl.a. slopa markvillkoret och avveckla hyresrabatterna, nybyggnadsoch återflyttningsbidragen liksom ungdomsbostadsstödet. Alla de tre partierna vill ha en översyn av bostadspolitiken genom en ny utredning. Centern skiljer på några punkter ut sig från sällskapet, bl.a. genom förslag om stopp för kontoriseringar, skapande av övernattningshotell och särskilda stimulansåtgärder när det gäller mindre lägenheter samt restaurering av VA-näten. Man vill även behålla räntelånen. Över huvud taget förefaller det som om centern fortfarande har kvar en del av tidigare värderingar och ställningstaganden, baserade på social rättvisa och solidaritet med de mest utsatta grupperna. Den gamla frågan till de borgerliga kvarstår emellertid: Är ni i sak, och inte bara i vackert tal, beredda att medverka till en bostadspolitik som kan begränsa spekulationerna i boendet, sänka boendekostnaderna och möjliggöra att ett större antal bostäder kan fördelas rättvist bland de bostadslösa? I tidigare inlägg i dag, bl.a. i Agne Hanssons, har det pekats på brister i kommunerna då det gäller VA-anläggningar och VA-ledningar. Också vpk har tagit upp dessa problem. Vi har också lagt fram förslag till åtgärder. Agne Hansson nämnde också övernattningslägenheterna. Även här är vi istort sett överens om vilka åtgärder som behöver vidtas. Knut Billing angav mycket bestämt orsakerna till de nuvarande förhållandena: regleringar, kortsiktighet och en minskning av valfriheten. Detta skulle vara ett gemensamt kännetecken för socialdemokraterna och vpk när det gäller bostadspolitiken. Knut Billing framhöll angelägenheten av att tillgodose de enskilda människornas behov. Han påstod också att det går klara skiljelinjer mellan å ena sidan socialdemokraterna och vpk och å andra sidan de borgerliga. Jag skulle vilja påstå att skiljelinjerna faktiskt är lika klara inom de borgerliga partierna, mellan å ena sidan folkpartiet och moderaterna och å andra sidan centern. Till sist, herr talman, en enda kommentar till vad Erling Bager yttrade i sitt inlägg. Han sade att hyresgästerna måste ges större möjligheter att påverka sitt boende. Den fråga som då automatiskt inställer sig är denna: Är det därför som man nu i en reservation vill minska hyresgästorganisationernas inflytande i samband med ombyggnad? Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där vpk återfinns.

Herr talman! När man hör representanterna för de borgerliga och nu senast vpk undrar man om det är samma människor och samma problem som det är fråga om varje vecka i bostadsutskottet. Den mörka och bistra bilden av svensk bostadspolitik stämmer inte. I flera hänseenden är denna bild direkt felaktig. Jag förstår inte vad det är för finess med att inte låta sakdebatten stå i centrum.

Vad är det då som sker på svensk bostadsmarknad? Jo, det sker väldigt mycket positivt på svensk bostadsmarknad i dag. Under 1987 vändes en tioårig nedgång i bostadsbyggandet till en uppgång. Vi hade under 1987 i jämförelse med under 1986 en 30-procentig ökning av bostadsbyggandet. T.o.m. Knut Billing, som satte något slags nytt rekord i sitt sätt att tackla bostadsfrågorna, måste medge att bostadsbyggandet har ökat ordentligt för första gången sedan 1976. Han kunde också ha passat på att säga att bostadsbyggandet minskade under alla de borgerliga regeringsåren. Alla de förträffligheter som ni borgerliga nu har talat om i talarstolen gör att man kan fråga: Varför gjorde ni ingenting när ni satt i regeringsställning? Varför ändrade ni inte på bostadsstrukturen i det svenska samhället? Ni hade kanske inte den kapaciteten. Knut Billing säger, att om det nu blir en borgerlig valseger, behövs det egentligen ingen tid för att komma överens om ett nytt borgerligt bostadspolitiskt program. Det tror nu Knut Billing innerst inne inte själv på. Reservationer och motioner med anledning av den här bostadsdebatten vittnar ju inte om någon större sämja mellan de borgerliga partierna. Jag tror att jag bör nämna vissa saker för att vi skall få ett riktigt utgångsläge i sakfrågan. Jag understryker vad jag redan har sagt om 1987: det blev en kraftig uppgång av bostadsbyggandet. Detta bostadsbyggande håller isig. För första kvartalet 1988 rör det sig när det gäller beslut om nybyggnad om en kraftig ökning, inte mindre än 40 96. Vad är orsaken till denna snabba utveckling? Jo, det är helt enkelt tilltron till den ekonomiska politiken, de förbättrade lånereglerna och prioriteringen av bostadsbyggandet. Framför allt när det gäller den överhettade region som exempelvis Stockholm utgör har regering och riksdag hållit tillbaka det byggande som inte är ett direkt bostadsbyggande. Resurser har alltså frigjorts så att de kunnat sättas in på att öka bostadsbyggandet. Jag kan nämna att länsarbetsnämnden i Stockholm har en kö i fråga om byggande av annat än bostäder som omfattar ungefär 20 miljarder kronor.

Moderaterna och folkpartiet har reserverat sig för en avveckling av de administrativa begränsningar som det innebär att släppa fram bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Då tycker jag att ni har skyldighet att tala om för oss som följer bostadsdebatten vilka konsekvenser som detta skulle få. Ni har kommit till slutsatsen att det är viktigare att slåss för en friare byggmarknad än att skapa erforderligt utrymme för en ökad bostadsproduktion. När ni står här i talarstolen och kritiserar vår politik, måste det väl ändå kännas ganska besvärande för dem som har ett någorlunda hederligt samvete. Den bostadspolitik som ni kritiserar är av gammalt socialdemokratiskt märke. Den är starkt socialt inriktad och den slår vakt om de bostadssociala målen. Den bostadspolitiken skall vi fortsätta. Vi har utformat ett program för ungdomarna som naturligtvis har det svårast i ett läge när det råder en påtaglig bostadsbrist. Vi har genom riksdagsbeslut lämnat stöd till kommunerna så att de kan medverka till framtagandet av nya ungdomsbostäder. Senast i dag har vi i bostadsutskottet diskuterat ungdomsbostadsbidrag, så att ungdomarna har möjligheter att betala vad det kostar att ha bostad och inte av ekonomiska skäl skall behöva avstå från att få en lägenhet. På mängder av områden pågår det aktiviteter för att värna den sociala bostadspolitiken. På olika områden har regering och riksdag fattat beslut som främjar ungdomens möjligheter att få bostad. Det gäller både antalet bostäder och förutsättningarna för ungdomarna att kunna betala de hyror som det kommer att bli fråga om. Det sägs från moderaternas och folkpartiets sida att de vill ha mera frihet och att restriktionerna och den hårt reglerade bostadsmarknaden särskilt drabbat ungdomen. Men dessa partier har inte själva någonting att bjuda på mer än allmänt hållna resonemang. Man måste anstränga sig för att hitta några korn av konkretisering av vad de vill göra inom bostadspolitiken. En sak som jag tycker är signifikativ är förslaget att bostadsanvisningslagen skall avskaffas. Denna lag, som riksdagen antog på förslag av den socialdemokratiska regeringen, innebär att kommunerna för första gången har en reell möjlighet att öva inflytande över nyproduktionen av lägenheter och en viss successionsordning i fråga om lägenheter. Kommunen kan gå in och helst sluta avtal med fastighetsägarna om att dessa skall lämna lägenheter som blir lediga till bostadsförmedlingen och att nyproduktionens lägenheter efter överenskommelse skall lämnas till bostadsförmedlingen. Riksdagen har känt det som en tvingande nödvändighet att skapa dessa förutsättningar för kommunerna, eftersom dessa har ansvar för bostadsförsörjningen. Erling Bager påminde i inledningen till sitt anförande om att det är inte enbart på riksdagsnivå som vi har ansvar. Ansvaret för genomförandet av bostadsbyggandet ligger klart uttalat på kommunerna. Därom råder inte den ringaste tvekan. Vi har alltså fått införa bostadsanvisningslagen utan det stöd av en samlad riksdag som skulle ha varit en fördel när det gäller att värna rättigheterna för dem som behöver ha en bostad. Det är viktigt att kommunen agerar så att deras rättigheter tas till vara gentemot dem som själva har resurser att skaffa sig en lägenhet. Vad ungdomarna vill veta är vad partierna vill göra. Vi ger klara besked från socialdemokratiskt håll. Centern talar om ett åtgärdsprogram — det hade varit mera intressant om centern talat om vad man vill göra konkret, även om jag medger att Agne Hansson lyckades få ihop ett par tre frågeställningar i sista skedet av sitt anförande. Men de många opreciserade meningar som förekommer i både motioner och reservationer för faktiskt inte bostadsdebatten något vidare framåt. Låt mig sedan säga någonting om den översyn av bostadspolitiken som de tre borgerliga partierna begär. Jag tycker att det kravet enklast hade kunnat tillgodoses genom att moderaterna, folkpartiet och centern tillsammans gjorde ett bostadspolitiskt program. Det kan ju inte vara någon större svårighet, eftersom de tre partierna tydligen är överens om att den socialdemokratiska bostadspolitiken kan de inte acceptera. Jag förstår mycket väl att det är moderaterna som styr färden och att främst folkpartiet och någonstans en bit därefter centern ställer upp på den borgerliga linjen.

Genom hela denna aktivitet kommer gång efter annan fram de gamla högerkraven om att bara man överlämnar utvecklingen i de fria krafternas händer kommer allt att gå väl. Då ordnar sig allt utan att det behövs något ingripande från samhällets sida. Vi vill inte släppa fram en moderat bostadspolitik i Sverige. Den är marknadsinriktad, socialt okänslig och uttrycker sig på samma sätt som de stora byggintressenterna. Den attackerar de allmännyttiga bostadsföretagen, som vi med kraft vill slå vakt om — tvärtemot vad jag fick fram av delar av Tore Claesons anförande här. De allmännyttiga bostadsföretagen är vår garanti för att vi dels får rätt hyressättning, dels rättvis fördelning av lägenheterna och dels genom bruksvärderingen håller efter hyrorna i de privatförvaltade hyreshusen. Det kan inte ens komma på tal att socialdemokraterna skulle överge ett kraftfullt stöd åt de allmännyttiga företagen. Det betyder ju inte, Tore Claeson, att vi ställer upp för alla förslag som kommer från vpk. Jag har inte uppfattat vpk som företrädare i riksdagen för de allmännyttiga bostadsföretagen. De har själva möjligheter att höra av sig om det är någonting de vill ha fram i den politiska debatten. Det måste vara genant för de borgerliga partierna att konstatera att utvecklingen är på rätt väg när det gäller att öka bostadsproduktionen. Vi har inte bara en bra ökning. Vi har också fått ett bättre grepp om kostnadsutvecklingen. Jag tror det också kommer att bidra till att man med större kraft kan hålla i styr hyresutvecklingen, som ju har varit litet påfrestande. Man måste dock hålla i minnet att i en överhettad konjunktur kommer tyvärr även byggkostnaderna att följa med utvecklingen, vilket har en viss återverkan på hyrorna. De borgerliga attackerar markvillkoret och konkurrensvillkoret och fördömer lånereglerna i ROT-programmet. Vi har precis motsatt uppfattning. Jag tycker att de själva borde göra något konkret för att komma med ett gemensamt förslag och inte begära att statsmakterna skall göra en översyn av bostadspolitiken för de borgerliga partierna. Jag tycker centern skulle vinna på att distansera sig mera från en moderat bostadspolitik. Till sist vill jag säga när det gäller vpk, att jag fick den uppfattningen att det var en mycket misslynt Tore Claeson som uttalade sig om hur negativa socialdemokraterna skulle vara i fråga om att värna en social bostadspolitik. Jag vet inte hur många gånger ytterligare vi kommer att träffas här i bostadsdebatter. Denna mandatperiod närmar sig sitt slut, och det är möjligt att detta är ett av Tore Claesons sista framträdanden, men det vore olyckligt om detta framträdande gav intryck av att det fanns en stor spricka när det gäller värnandet av den sociala bostadspolitiken mellan vpk och socialdemokraterna. Så är det inte. Socialdemokraterna och vpk har under årens lopp tillsammans värnat om den sociala bostadspolitiken och kommer förhoppningsvis att fortsätta att värna om den.

Herr talman! Oskar Lindkvist uppehöll sig mycket vid att försöka bli trovärdig i fråga om att socialdemokraterna håller fast vid de sociala målen i bostadspolitiken. Jag vet inte om det beror på att vi från centern mycket kraftigt har kritiserat socialdemokraterna för att den politik på bostadssektorn vi nu haft en tid alltmer har fjärmat oss ifrån de sociala målen i bostadspolitiken. Oskar Lindkvist förvånade mig verkligen när han i början av sitt inlägg funderade över om det är samma bild som vi har av svensk bostadsmarknad och att vår bild inte stämmer med verkligheten. Han efterlyste mera av sakdebatt och sade att det händer mycket positivt på bostadsmarknaden i dag. Men där förstår jag inte Oskar Lindkvist. Om man vill värna om en social bostadspolitik, vad är det för sociala mål som man låter slå igenom på bostadsmarknaden när allt fler ställs utan bostad? Jag försökte utifrån vår syn att ta fram två huvudproblem. Det ena var bostadsbristen, och det andra var miljöproblemet. Jag försökte också att sakligt och konkret redovisa vilka förslag centern har för att nu snabbt komma till rätta med bostadsbristen.

för varje ny lägenhet under 60 m? som man kan ta fram? Det är en konkret åtgärd som mycket snabbt skulle kunna förbättra situationen på bostadsmarknaden och öka tillgången. Det är ju den bristande tillgången, Oskar Lindkvist, som är orsaken till att vi har bostadsbrist i dag.

Herr talman! Oskar Lindkvist hade mycket positivt att säga om bostadsbyggandet. 1987 vände en tioårig nedgång, sade han, och han menade att även jag måste medge att byggandet ökar snabbt. Men det var precis vad jag sade i mitt anförande! Bostadsbyggandet ökar snabbt från en extrem bottennivå. Vi har aldrig i modern tid haft ett lägre bostadsbyggande än vad vi hade för ett par år sedan. Nu är vi återigen uppe i den nivå vi hade 1982. Det är bra, men jag sade också att vi inte skall känna oss nöjda med denna produktion, när vi vet att tiotusentals människor inte kan få en bostad. Det hade Oskar Lindkvist inte mycket att säga om konkret, han sade bara att vi jobbar på och gör vårt bästa. Han sade att regleringarna är nödvändiga för att man skall få i gång ett ökat byggande. Men om vi studerar vad som händer runt om i världen, finner vi att all erfarenhet visar att det är på en fri marknad som man tillgodoser efterfrågan, medan det är på en reglerad och politikerstyrd marknad som man har köer och brister — och inte på en fri marknad. Oskar Lindkvist talade om bostadsanvisningslagen, och han sade hela tiden: Kommunen behöver, kommunen skall osv. Han sade aldrig: Människorna behöver, människorna skall, människorna vill. Det här avslöjar den grundläggande skillnaden mellan Oskar Lindkvist och mig. För Oskar Lindkvist är det kommunerna och kommunalpolitikerna som gäller. För mig är det människorna och deras önskemål som gäller. Oskar Lindkvist hade inte ett ord att säga om neutraliteten i boendet och den uppenbara brist som i dag råder. Faktum är ju att småhuspriserna rakar i höjden och att småhusbyggandet är mycket lågt. Han är uppenbarligen helt nöjd med situationen som den är. Han tycker att det är rimligt att ett nybyggt småhus i Storstockholmsområdet kostar 1,5 milj.kr. att bygga och att ett småhus på marknaden kostar uppåt 2 milj.kr. Avslutningsvis tog Oskar Lindkvist Tore Claeson i famn och talade om de gemensamma grundläggande värderingarna. Det var intressant att höra. Jag tycker att det avslöjande som han då gjorde egentligen sade mer om socialdemokraternas bostadspolitiska syn än om kommunisternas.

Herr talman! Huruvida vi, Oskar Lindkvist, kommer att mötas i fler debatter i det här huset återstår att se. Jag höll på att säga att han inte skall slippa undan mig så lätt. Vi har ju en del bostadspolitiska debatter kvar under detta riksmöte. Mitt agerande och i vilka sammanhang jag framträder är mindre intressant. Jag vill emellertid säga att jag efter bästa förmåga under 40 års tid har slagits för bostadskonsumenternas intressen. Jag har under denna tid aktivt deltagit i bostadspolitiska sammanhang. Det blir nog svårt att på en gång släppa dessa frågor, och jag kommer nog även fortsättningsvis att i vissa sammanhang försöka agera. Jag tror också, Oskar Lindkvist, att allmännyttan kan tala för sig själv. När vpk har väckt olika förslag som jag har fört fram och talat för i kammaren har jag gjort det med utgångspunkt bl.a. i de förslag som vi väckte i bostadskommittén om ökat stöd till och inriktningen när det gäller allmännyttan. Jag har gjort det, eftersom jag av erfarenhet vet vilken verkan och betydelse det skulle få på hela hyresmarknaden om man ökade stödet till allmännyttan. Jag har gjort det med utgångspunkt i allmännyttans stora och viktiga betydelse för att man skall kunna realisera en social bostadspolitik. Oskar Lindkvist tyckte att det lät som om jag var misslynt beträffande värnandet om den sociala bostadspolitiken. Jag kan säga att jag är misslynt. Efter ett antal riksdagsperioder kan jag konstatera att det inte har gjorts särskilt stora framsteg på bostadspolitikens område då det gäller det som man från socialdemokratin så ofta talar om, nämligen en återgång till en social bostadspolitik. Jag är misslynt och besviken över situationen på bostadsmarknaden och över bristen på snabba konkreta åtgärder. Vi har en gemensam majoritet i denna kammare, och vi borde bättre utnyttja den för att genomföra förbättringar och förändringar till hyresgästernas bästa. Det har skett vissa förbättringar, som ofta har varit initierade av vpk. Att dessa förbättringar har skett hälsar jag med tillfredsställelse. Jag hoppas att förändringarna fortsättningsvis skall gå snabbare och vara mer genomgripande.

Herr talman! Jag vill kommentera något av det som Oskar Lindkvist tog upp och som berörde mitt anförande. Först nämnde Oskar Lindkvist något om hur mycket bostadsbyggandet har ökat under 1987. Det är klart att det är glädjande att det har skett en ökning, men låt mig påminna om att när vi senast hade en borgerlig bostadsminister, nämligen Birgit Friggebo 1982, producerades 45 000 lägenheter. År 1986 producerades 29 000. När det nu sker en ökning är det från en låg nivå, men den är ändå glädjande. Jag ville säga detta för att få perspektiv på öppningen. Sedan berörde Oskar Lindkvist i sitt inlägg ROT-programmet och rambegränsningarna och vad folkpartiet och de andra borgerliga partierna vill göra för förändringar. Vi säger nej till att man panikbromsar och lägger in en rambegränsning på ROT-lånen. Vi vill möjliggöra en varsammare ombyggnad av äldre fastigheter. Vi vill göra detta på två sätt. Vi vill att lånebeloppen för ombyggda fastigheter skall vara lägre än lånebeloppen för nyproduktion. Då får man automatiskt en styrning till nyproduktionen. Vi vill också att reglerna för att få dessa statliga fördelaktiga bostadslån skall utformas så att dessa lån gynnar en varsam ombyggnad och inte gynnar lyxsaneringar, t.ex. då man helt blåser ut fastigheter och gör ombyggnader som de boende i området har mycket svårt att förstå. Vi vill också låta hyresgästerna i de fastigheter som berörs av ombyggnader få ett större inflytande, så att inte bara hyresgästföreningen har detta inflytande. Vi tycker också att de boende skall få ett inflytande över åtgärderna i själva lägenheterna. Vi anser att de boende skall få ökade möjligheter att få diskutera vad som görs i deras lägenheter. Oskar Lindkvist talade en hel del om vad socialdemokraterna har gjort för att skapa lägenheter för ungdomar. Låt mig först säga att ni har medverkat mycket drastiskt till att minska antalet mindre lägenheter. Det har ni gjort med hjälp av de statliga bidragen. När ni sedan har upptäckt att det har lett till att det finns färre lägenheter för ungdomar vill ni ha nya subventioner för att kunna lösa denna fråga. Ni vill i princip ge kommuner och fastighetsägare hittelön om de kan få fram små lägenheter. Dessa kast med subventioner anser vi inte vara en lyckad politik. Detta har missgynnat bostadspolitiken. I Göteborg har antalet mindre lägenheter minskat med 4 000 från 1978 till 1984 på grund av bl.a. de bidrag som har gått till att knacka ned väggarna i lägenheter för att på det sättet få bort de små lägenheterna. Vi tycker att det är ett felaktigt sätt att föra en politik.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Jag kan konstatera att ingen av dem som har yttrat sig har kunnat säga något annat än att de uppgifter som jag har lämnat om bostadsutvecklingen är riktiga. Således innebär detta konstaterande att de dystra profetior som ni förde fram i era anföranden inte var sakligt underbyggda. Det är värt att säga detta, så att vi vet att de uppgifter som jag har lämnat är korrekta. Agne Hansson gjorde en chansning i talarstolen som lätt kunde så att säga ha gått hem om man under årens lopp inte hade lärt sig att vara litet uppmärksam. För andra gången i dag sade Agne Hansson att när allt fler ställs utanför bostadsmarknaden anser centern att man snabbt och enkelt skall ta fram ett förslag för att lösa ungdomarnas bostadsproblem. Detta förslag finns i bostadsutskottets betänkande 10. Detta förslag innebär att man ger ett stimulansbidrag på 30 000 till kommunerna. För något år sedan diskuterade bostadsutskottet ett förslag från regeringen som handlade om att man skulle ge kommunerna ett stimulansbidrag för att de skulle ta fram ungdomsbostäder. När Agne Hansson går uppi talarstolen nästa gång vill jag att han skall tala om vilket ställningstagande som centern då gjorde. Det kan vara intressant att få höra. Jag tror nämligen inte särskilt mycket på att man i ett sista försök att framstå som vänligt inställd när det gäller ungdomsbostäder kan bolla 30 000 kr. hit och 30 000 kr. dit. Jag hoppas att Agne Hansson tog åt sig vad Erling Bager sade i sin senaste replik om kast med subventionerna. Det var visserligen riktat mot socialdemokraterna, men det måste ha träffat centern rakt i hjärtat, med tanke på ert förslag. Knut Billing skall få en fråga av mig. Han talade återigen om den fria marknadens förträfflighet. Där man har en fri marknad, där får folk bostäder, sade han. Där finns inga svårigheter. Det är när man har restriktioner som svårigheterna uppkommer. Då uppstår orättvisor, och människors möjligheter att få bostäder försämras. Jag vill ställa en enkel fråga till Knut Billing, och jag är säker på att han kommer att ge ett fint svar på den. Kan Knut Billing nämna något enda land i den fria världen där bostäderna är billigare än i Sverige, där vi trots allt, av kända skäl, har restriktioner? Det skulle det vara intressant att få reda på.

Herr talman! Jag fick en fråga av Oskar Lindkvist om jag kunde nämna något land där bostäderna är billigare än i Sverige. Det intressanta är väl, Oskar Lindkvist, om bostäderna är billigare att bygga. Det pris som konsumenterna får betala för bostäderna i Sverige kan möjligtvis bero på subventionsnivån. Subventionerna får man sedan betala genom höga skatter. Som bekant har vi höga bostadssubventioner i Sverige, men vi har också världens högsta skattetryck. Oskar Lindkvist har möjligtvis aldrig funderat över att det finns ett samband däremellan? Oskar Lindkvist säger, i ett tamt försök att komma med kritik, att de siffror vi har redovisat är felaktiga. Jag vill läsa upp vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag sade: ”Avslutningsvis vill jag något beröra bostadsbyggandet som det ser ut för närvarande i vårt land. Antalet påbörjade lägenheter steg för första gången på många år kraftigt förra året. Volymen är nu åter, efter bottennoteringar 1985 och 1986, uppe i nivå med vad den var när socialdemokraterna övertog regeringsansvaret efter 1982 års val.” Är detta en korrekt eller en felaktig beskrivning? Det förhåller sig nog på det viset, att Oskar Lindkvist inte har mycket kvar att komma med. Det är som vanligt i debatterna med Oskar Lindkvist. Kritiken kommer i Oskar Lindkvists nästa replik, den replik på vilken jag, enligt debattreglerna, inte kan svara.

Herr talman! Menar verkligen Oskar Lindkvist att det som händer på bostadsmarknaden, nämligen att 120 000 ungdomar här i Stockholm i dag står i kö för att få en bostad, är positivt? Är det positivt att man med socialdemokratisk ledning även här i Stockholm har minskat nettotillgången på lägenheter från 8 000 till 4 000 lägenheter per år, medan befolkningen i Stockholm har ökat med ungefär 60 000 människor? Är det en positiv utveckling? Vad vill socialdemokraterna göra åt den utveckling mot koncentration som pågår? Jag tror att det vore nyttigt om Oskar Lindkvist och andra socialdemokrater i bostadsutskottet noga lyssnade till Bo Södersten, som kommer att hålla ett anförande litet längre fram i denna debatt. Varför säger socialdemokraterna nej till centerns konkreta förslag om att ta fram 5 000 nya smålägenheter? Att avsätta 30 000 kr. i stimulansbidrag till kommunerna för byggande av lägenheter är något helt annat än att, som socialdemokraterna, anslå 200 kr. i månaden för att ta fram övergångslägenheter för ungdomarna. Det finns inget säkrare bevis för att detta inte ger någon effekt än det förhållandet att kommunerna har tackat nej till denna typ av ungdomsbostadsstöd som socialdemokraterna föreslår. Problemen för ungdomar ligger inte på efterfrågesidan, utan de ligger framför allt på utbudssidan. Socialdemokraternas bostadsstöd, framför allt bostadsbidragen, ligger på en nivå som innebär att det blir orimliga marginaleffekter. Reglerna får dessutom orimliga effekter för studerande som flyttar ihop. Stödet utgår vidare endast till ungdomar under 28 år. Kommunerna, som förvaltar genomgångslägenheter för ungdomar, kommer förmodligen dessutom att höja hyrorna, när de vet att bostadsbidragen ökar. I denna debatt har jag inte hört någon talare från något parti som verkligen är beredd att gå i clinch med ett av de två huvudproblem vi har på bostadsmarknaden. Det återstår att se om man är beredd att göra något på miljösidan. Den aspekten kommer att diskuteras i nästa omgång av denna debatt.

Herr talman! Jag vill först kommentera bostadsförmedlingarna och den situation som råder i Stockholm, där 120 000 ungdomar står i kö. Oskar Lindkvist tog upp detta i sina inlägg. En viktig åtgärd skulle vara att införa avgifter på bostadsförmedlingen. Då skulle man uppnå två effekter. För det första skulle kön bli mer rättvisande. Jag tror inte att man ställer sig i bostadskön för att chansa eller gardera sig, om det är avgiftsbelagt. Bostadskön blir då mer överensstämmande med verkligheten. För det andra kan man på bostadsförmedlingarna, med de intäkter man får, effektivisera arbetet och utföra det bättre. I den bostadspolitiska debatten har klart framgått att bostadsförmedlingarna behöver bli mer effektiva och få mer resurser. Att införa avgifter för bostadsförmedling är en åtgärd som vi från folkpartiet och andra borgerliga partier tror på. Det förslaget har ni röstat emot. Det finns ett område där socialdemokraterna under de senaste åren har varit beredda att drastiskt skära ned på bostadssubventionerna. Det är när hyresgästerna i fastigheter ägda av allmännyttiga företag vill förhandla och överta fastigheter för att exempelvis bilda bostadsrätter. Ni var mycket snabba att klippa till med den s.k. helikopterpropositionen. Då gick det snabbt, när det gällde att förhindra och bromsa människor som vill ta över de fastigheter där de bor och bilda bostadsrätter och i större utsträckning ansvara för sitt eget boende. Varför denna rädsla från socialdemokraterna för att de boende skall få ta mer ansvar?
Herr talman! Nu har vi fått ett klart besked från centern i denna fråga. Agne Hansson har gett besked om varför centern i bostadsutskottet röstade emot regeringens förslag om att man skulle ge kommunerna ett stöd för att få fram fler ungdomsbostäder. Agne Hansson tyckte att gränsen vid 28 år störde honom. Det skulle alltså vara ett motiv. Det förslag centern nu lägger fram är mycket bättre, menar han. Jag vill till både Agne Hansson och Erling Bager säga: Ta reda på riktiga siffror, innan ni i riksdagen säger att det står 120 000 ungdomar i bostadskö i Stockholm. Detta är en felaktig siffra. Jag skall berätta för er vad den riktiga siffran är, en siffra som är alldeles färsk. Det står 130 000 i bostadskö i Stockholmsregionen i dag. Av dem saknar 70 000 eget kontrakt. De andra har någon form av bostad; de bor kanske i andra hand eller vill byta bostad osv. Men 70 000 av dessa 130 000 saknar egen bostad. Dessutom: Det är inte 4 000 lägenheter som byggs här, utan det är 11 000 lägenheter som byggdes 1987. När vi pratar med varandra vore det bra om vi försökte hålla oss till de uppgifter som är tillgängliga. Då blir debatten liksom litet mer meningsfull. Erling Bager vill ha avgifter på bostadsförmedlingen, för att den skall bli bättre. Vi har sagt nej till avgifter för bostadsförmedling, men vi säger ja till att bostadsförmedlingarna skall kunna ge bättre service. Det skall kunna ske utan att man skall behöva betala för att få den service som vi menar att bostadssökande skall få gratis. Jag delar uppfattningen att det är ett önskemål att förbättra bostadsförmedlingarnas service. Sedan till frågan varför vi inte vill vara med om att enskilda intressenter — det handlar det ju oftast om — går in och köper allmännyttiga bostadsföretag. De gör det för att få kraftiga avdrag vid betalningen av skatt till samhället. Därmed tar de över de subventioner som vi skattebetalare har lagt in i fastigheten för att det skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag. Är det då så konstigt att socialdemokraterna tycker att de subventionerna skall vara förbehållna dem som bor i fastigheten? Det som inträffade i Göteborg var bakgrunden till att regeringen — med den äran — snabbt lade fram ett förslag om att ta bort räntegarantierna om det inträffade affärer av den typen. Jag tycker det var korrekt gjort av regeringen. Knut Billing sade något som är enormt belysande. Jag hade frågat om han någonstans kunde påvisa en friare marknadsekonomi där man byggde billigare än i Sverige. På det svarade han att det inte är fråga om att bo billigare, utan att orsaken till att vi bor billigare i Sverige är att vi har starka subventioner. Jag tycker att det viktigaste är att man bor billigt i bra lägenheter, och därför är den svenska bostadspolitiken överlägsen alla andra länders bostadspolitik.

Herr talman! Knut Billing har tidigare i debatten utvecklat moderata samlingspartiets principiella inställning till bostadspolitiken och berört ett antal reservationer i början av betänkandet. Jag kommer därför endast att i korthet beröra några av de övriga reservationerna i betänkandet. I fråga om ROT-programmet framför vi på nytt krav på att detta skall avvecklas på sikt och ersättas av ett system med fastighetsanknutna reparationsfonder. Avsättning till sådana fonder skall vara skattefri. Vi anser att det ingår i fastighetsägarens ansvar att utföra nödvändigt underhåll och reparationer — det skall inte behövas några subventioner för att göra det. Vi anser inte heller att ombyggnadslån och tilläggslån skall utgå för sammanslagning av lägenheter. Sådana åtgärder bör, om de över huvud taget skall komma till stånd, i stället finansieras på den ordinarie kreditmarknaden. Den socialistiska majoriteten anser att det inte är så farligt att ha sådana här lån, för kommunerna kan ju ändå hindra olämpliga lägenhetssammanslagningar, som man säger. Det är ett ganska poänglöst påstående. Finns det ett lån för detta ändamål avser man väl ändå att det skall utnyttjas! Och utnyttjat måste det väl ändå ha blivit, när drygt 180 000 smålägenheter har försvunnit ur marknaden sedan 1960? Vi vill också avveckla lånen till barnfamiljer för köp av eget hem. Vi vill göra det dels därför att vi anser att dessa lån på sikt driver upp priserna, dels därför att lånen har besvärande marginaleffekter, precis som bostadsbidragen. I vissa lägen kan en löneförhöjning rent av resultera i att den disponibla inkomsten minskar. Genom en sänkning av marginalskatterna och en beskattning som tar hänsyn till försörjningsbördan bör det vara möjligt även för flerbarnsfamiljer att skaffa sig den bostad som familjen anser sig behöva. Vidare vill vi avveckla hyresrabatterna och återflyttningsbidragen. I fråga om återflyttningsbidragen kan sägas: Först medverkar regeringen genom införande av ROT-programmet till att onödigt stora och kostnadskrä vande ombyggnader kommer till stånd. Sedan upptäcker man att det leder till för höga hyror. Men i stället för att angripa orsakerna till problemen angriper man, som vanligt i bostadspolitiken, symptomen och inför ett återflyttningsbidrag som skall göra hyreskostnaderna mindre kännbara under en övergångstid för den som vill flytta tillbaka. Vi gör den bedömningen att återflyttningsbidragen på sikt kan leda till att boendekostnaderna ökar ytterligare. Därför vill vi avveckla dem. Också ett annat nytt socialistiskt påfund vill vi avveckla, nämligen nybyggnadsbidragen. Vi kan inte se att de har åstadkommit något positivt som inte hade kunnat åstadkommas på en friare byggmarknad där hänsynen till de boendes önskemål väger tyngre än hänsynen till planerarnas och långivarnas krav. Herr talman! Det finns faktiskt en låneform som vi tycker har stort berättigande och som vi skulle vilja införa. Det är lån till den bofasta befolkningen för köp av åretruntbostad i våra kustoch skärgårdssamhällen. Den explosionsartade utvecklingen av fritidsboendet har lett till att exempelvis barn till den bofasta befolkningen knappast har en chans att köpa ett hus i dessa samhällen och kunna bo kvar där. I konkurrensen med penningstarka storstadsbor står man sig slätt. Vi vill därför införa samma möjlighet till lån vid köp av äldre hus som vid köp av nyproducerade hus i dessa områden. Till sist beträffande ungdomsbostadsstödet: Med en moderat bostadspolitik skulle ingen människa ha kommit på tanken att föreslå ett särskilt ungdomsbostadsstöd. Är det inte lätt absurt att människor som är unga och friska men som kanske inte har så god råd skall in i de nyaste, modernaste, dvs. bäst utrustade, och dyraste husen? Självfallet skulle ungdomarna generellt ha mycket lättare att skaffa sig en bostad som de har råd med om rörligheten på bostadsmarknaden ökade. Då skulle människor som vuxit ur sin första lägenhet kunna byta upp sig till en större eller köpa ett hus och lämna lägenheten till någon annan. Som det nu är gör sig ingen av med en lägenhet frivilligt utan sparar den för barns och släktingars räkning. På så vis kommer inte äldre, litet billigare lägenheter ut på marknaden i den omfattning som behövs. Det är helt och hållet en effekt av den socialistiska regleringspolitiken. En ökad rörlighet, som skulle bli följden av en friare bostadsmarknad, skulle, i kombination med det av oss föreslagna bostadssparandet, ge ungdomarna den chans att få tag i lämpliga lägenheter som den socialistiska politiken har misslyckats med att ge dem. Herr talman! Oskar Lindkvist talade i sitt inlägg med darr på stämman om att en borgerlig bostadspolitik skulle vara marknadsinriktad och socialt okänslig. Man förstod att en så förskräcklig politik skulle socialdemokraterna aldrig kunna ställa sig bakom. Jag skulle vilja fråga Oskar Lindkvist — fast jag tror att han har gått ut ur kammaren just nu — om han är nöjd med resultatet av den hänsynsfulla och socialt känsliga politik som socialdemokraterna alltid gör ett så stort nummer avidiskussioner. Han kan jut.ex. fråga de 120 000— eller om det var 130 000 — ungdomar som står i kö för en bostad. Jag är inte så säker på att de förstår att den kön är ett uttryck för en socialt känslig bostadspolitik. Herr talman! Jag ber att få instämma i Knut Billings yrkande om bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Den enskilde måste kunna påverka och så långt möjligt förverkliga sina egna idéer och önskemål vad gäller det egna boendet och den egna boendemiljön. Det finns dock i dag en risk för att starka organisationer kör över den enskilde. Organisationerna är förvisso en viktig del av vårt samhällsliv — fria och livskraftiga organisationer är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Statsmakterna har uppmuntrat framväxten och bibehållandet av ett rikt och varierat föreningsliv. Ett samhälle med mycket starka organisationer är emellertid inte helt problemfritt. Den enskilde individen kan lätt komma i kläm. Intresseorganisationerna har fått alltmer myndighetsliknande uppgifter, och uppgörelser mellan staten och organisationerna blir allt vanligare. Organisationernas roll på bostadssektorn är särskilt omfattande. Utöver representation i statliga kommittéer och offentliga organ har organisationerna även givits utrymme i den dömande makten. När det gäller myndighetsliknande funktioner som under senare år har tilldelats intresseorganisationerna kan nämnas att hyresgäströrelsens godkännande, s.k. hyresgästintyg, i regel krävs för bygglov då en fastighetsägare vill bygga om sin fastighet. Vi menar att vid utfärdande av hyresgästintyg bör i stället den mening gälla som företräds av en majoritet av de boende i den berörda fastigheten. Stödet till ombyggnad och underhåll bör utformas så att det blir mer förmånligt att göra en mera varsam upprustning, vilket ofta överensstämmer med hyresgästernas egna önskemål. Det är därför angeläget att ge de hyresgäster som berörs större möjligheter att påverka detta. Detta inflytande bör dock, som jag har påpekat, utövas av de hyresgäster som berörs av ombyggnaden, och inte av hyresgästorganisationen. Vi anser således att det s.k. hyresgästintyget, som normalt krävs för att man skall få byggnadslov för åtgärd utöver lägsta godtagbara standard, bör utfärdas av de berörda hyresgästerna. På samma sätt bör ombyggnadslån för hyreshus normalt beviljas endast om de berörda hyresgästerna tillstyrker ombyggnaden. För ombyggnad inne i lägenhet bör normalt krävas att lägenhetsinnehavaren har tillstyrkt ombyggnaden. Det borde egentligen vara en självklarhet. Underhåll såsom byte av avloppsstammar måste givetvis kunna utföras, men byte avt.ex. köksutrustning bör endast kunna ske om hyresgästen accepterar detta. Vi tar upp detta i reservation 52, som jag yrkar bifall till. Många smålägenheter har försvunnit genom lägenhetssammanslagningar i samband med ombyggnader. Det har berörts tidigare här i dag. Efterfrågan på smålägenheter har samtidigt ökat, inte minst därför att många ungdomar gärna efterfrågar mindre lägenheter vid sitt inträde på bostadsmarknaden. Det är därför nödvändigt att spara smålägenheter vid saneringar. Endast i undantagsfall, exempelvis i bostadsområden med helt övervägande andel smålägenheter, kan motiv finnas till att lägga samman lägenheter. I normalfallet bör ombyggnadslån emellertid inte utgå till detta. Jag yrkar bifall till reservation 55, som berör detta ämne. Jag vill samtidigt gärna låta kammaren få ta del av en undersökning som några ungdomar har gjort i Norrköping. Det är några ungdomar från Folkpartiets ungdomsförbund som har gått ut till de största gymnasieskolorna där — De Geerskolan, Kungsgårdsskolan och Hagaskolan — och tillfrågat ungefär 1 000 elever om deras framtida boende. De har frågat: ”Planerar du att flytta till en egen lägenhet inom det närmaste året?” Det planerar ca 40 96, under det att 60 960 säger nej. Den andra frågan lyder: ”När du skaffar lägenhet — hur stor lägenhet tror du att du då kommer att vara intresserad av?” 40 96 säger ett rum och kök. Det är just de lägenheterna som det är så ont om. Den tredje frågan var följande: ”Hur tror du att du har den största chansen att få tag på en lägenhet?” 11 96 tror att de kan få den genom bostadsförmedlingen, 34 960 anser att det är genom annonser — och i övrigt genom andra kontakter. Man har således inte så stor tilltro till att bostadsförmedlingen över huvud taget skall kunna hjälpa till. Det är bara ungefär var tionde som tror att bostadsförmedlingen skall kunna hjälpa. Det är därför bara 12 9 som tycker att bostadsförmedlingen fungerar tillfredsställande. Ytterligare en fråga gällde hur man bedömde sina egna chanser att få tag på en bostad. 45 960 säger att de chanserna är dåliga eller mycket dåliga. Från folkpartiets sida har vi under flera år varnat och sagt att man inte skall slå samman lägenheter så att små lägenheter försvinner. Det har varit förgäves. Nu står vi där med problemen. Konkurrensen och trycket från fritidsintressena har orsakat många problem i våra kustoch skärgårdssamhällen. Jag har fått många signaler om detta från kustbor i Östgötaskärgården. Det allvarligaste problemet är kanske den avfolkning som blir en följd av att allt fler bostäder köps upp för fritidsboendet. Den bofasta befolkningen har ofta inte tillräcklig köpkraft för att kunna förvärva fastigheter som blir till salu. De trängs därigenom alltmer bort från kusten och kustsamhällena. Det behövs därför åtgärder som på olika sätt säkrar de permanentboendes möjligheter att bo kvar i de samhällen som är utsatta för ett starkt tryck på fritidsintressen. Det gäller dels att ställa mark till förfogande för såväl ny permanentbebyggelse som för fritidsbebyggelse, dels att ge den bofasta befolkningen samma lånemöjligheter vid köp av befintliga hus som vid nybyggnad. Jag yrkar bifall till reservation 63 som berör detta. Riksdagen har de två senaste åren på bostadsutskottets förslag beslutat om höjningar av ramen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Behovet av medel för insatser på detta område överstiger emellertid fortfarande den tillgängliga ramen för beslut om tilläggslån. Enligt vår mening är det mot denna bakgrund lämpligt att i förhållande till regeringens förslag öka ramen för kulturhistoriskt värdefull beUVyggelse med 11 milj.kr. Pengarna bör i första hand användas till ett ökat stöd för grundförstärkningar i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och arkeologiska undersökningar i samband med bostadsbyggande. Detta tas upp i reservation 74, som jag yrkar bifall till. Reservation 76 berör arkeologiska undersökningar och föreslår ett ökat anslag på 5 milj.kr. Jag yrkar bifall till den reservationen. Herr talman! Det är bra att regeringen nu äntligen tar problemet med radon i våra bostäder på allvar. Det är hög tid att starta kampen mot radon i våra bostäder. Radonet är med stor säkerhet det största strålningsproblem vi har i vårt land. Många människor vistas i sina bostäder med höga radonhalter under en stor del av dygnet. Radonutredningen uppskattade redan 1983 att det fanns över 35 000 lägenheter som låg över högsta tillåtna radondotterhalt på 400 Bq/m?. Det verkliga antalet lägenheter är förmodligen betydligt större. Det finns t.ex. ca 300 000 hus byggda i blåbetong i landet. Därutöver kommer den kanske största orsaken till oro, markradonet, som uppmätts i mycket höga halter. I bostäder byggda på uranrik granit och rullstensåsar har man uppmätt radondotterhalter på långt över 400 Bq/m?. Mätresultat från sådana områden har visat att halter på mellan 1 000 och 4 000 Bq m?. Vi menar att det är viktigt att få ned radonhalten i våra bostäder långt under det värdet. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 74 och 76 och till övriga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Även jag vill anmäla att jag nog ser mitt inlägg i debatten mer som ett försök till en halvering av den taletid som jag har begärt, om talmannen tillåter. I ett tidigare anförande har Tore Claeson utvecklat vpk:s övergripande principiella synsätt på hur en social bostadspolitik skall utformas. Han har också klargjort vårt partis ståndpunkter kring allmännyttan. Jag nöjer mig därför i mitt debattinlägg med att tala för ett antal vpk-reservationer till I en vpk-motion från allmänna motionstiden har frågan om att ändra reglerna för bostadslån så att de kan omfatta även anskaffande av vätgasutrustning tagits upp. Denna motion följs upp i reservation 46 till detta betänkande. Bakgrunden till kravet på bostadslån är dels behovet av att installera miljövänlig teknik i våra bostäder, dels de ganska stora investeringskostnader som en sådan anläggning drar. Vätgasteknikens utomordentliga miljöegenskaper har utförligt skildrats i motionen. Jag vill hänvisa till denna. Reservationerna 51 och 77 av Tore Claeson hänger samman på så sätt att vpk menar att i princip bör normalt underhåll inte få finansieras genom räntebidrag. Vi menar att så har skett vid flera tillfällen. Reglerna bör alltså skärpas. Samtidigt inser vi från vpk att det kan finnas särskilda behov av åtgärder inom bostadsområden som byggts mycket hastigt, som av skilda anledningar inte byggts färdiga och där kostnaderna för ett kompletterande byggande rimligen inte kan bäras av vare sig hyresgästerna eller fastighetsägarna. I reservation 77, som har ingetts under förutsättning av bifall till reservation 51, begär vi därför en översyn av reglerna för tilläggslånegivningen. I reservation 65 framhålls nödvändigheten av att allmännyttiga bostadsföretag får möjlighet att förvärva ytterligare fastigheter. Ett sådant stöd skulle också enligt vpk:s mening kunna motverka kontorisering och att hyresrättsfastigheter omvandlas till bostadsrätter. Detta föreslog för övrigt även bostadskommitténs s—-vpk-majoritet. I reservation 67 föreslås att en låneform skall inrättas som ger kommunerna låg och garanterad ränta vid kommunala förköp. Det vore utomordentligt värdefullt om en sådan lånemöjlighet öppnades inte minst för att stärka kommunernas möjlighet att aktivt utnyttja den kommunala förköpsrätten. Dessa lån bör också kunna övertas av de allmännyttiga bostadsföretagen vid eventuella vidareförsäljningar till dessa av förköpta fastigheter. Reservation 80 handlar om de ekonomiska villkoren för radonbidraget. Där anser vi från vpk att den övre gränsen för bidrag bör höjas till 25 000 kr. Reservation 83 syftar till att en mer systematisk kartläggning av radonförekomsterna skall komma till utförande. Regeringen bör ges i uppdrag att utarbeta och lägga fram ett förslag till saneringsprogram på det här området. Slutligen vill jag beröra reservation 84, som tar upp behovet av ett saneringsprogram för radon i flerbostadshusen. Det är märkligt att förslag för flerbostadshusen saknas. Behovet av insatser är sannolikt lika stort i dessa som i småhusen. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion Bo521 och i reservation 84 krävt ett förslag till saneringsprogram från regeringen i denna fråga. Jag vill slutligen, herr talman, yrka bifall till reservationerna 46, 51, 77, 65, 67, 80, 83 och 84.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg ta upp och kommentera några av de reservationer i betänkande 10 som återfinns fr.o.m. reservation 57 t.o.m. reservation 103. Moderater och folkpartister vill avveckla lånen till barnfamiljer för köp av egnahem. Dessa lån beslutades av riksdagen för ett år sedan. De ger möjlighet för barnfamiljer att få statligt lån vid förvärv av äldre egnahem. Detta har inneburit att många barnfamiljer med låga inkomster har fått möjlighet att förvärva större bostäder, och dessa lånemöjligheter bör givetvis finnas kvar. Centern vill införa ett behovsprövat stöd till ungdom vid förvärv av äldre egnahem. Detta avstyrks av utskottet, men jag vill hänvisa till det förslag till bosparande som nu finns i kompletteringspropositionen. Moderater och folkpartister vill införa lån till bofast befolkning vid förvärv av bostadsfastigheter. Detta skulle gälla främst i kustsamhällena, där trycket från fritidsintressena är hårt. Jag kan hålla med om att detta tryck finns, och det ökar oroväckande snabbt. I förra veckan förekom uppgifter i massmedia att ett litet äldre bostadshus med tomt på ca 100 m? i Hasselösund på Smögen hade sålts för 1,65 miljoner. Sådana priser är det omöjligt för bofasta att hänga med på. Det är angeläget att samhället medverkar till att inte våra kustsamhällen utarmas på bofast befolkning i de områden där trycket från kapitalstarka köpare är stort. Riksdagen begärde också därför förra året en utvärdering av förköpslagstiftningen på detta område, och den frågan är nu föremål för behandling i bostadsdepartementet. Vpk vill införa stöd till allmännyttan för förvärv av fastigheter. Där anser utskottsmajoriteten att allmännyttan, för att klara sin avsedda roll, kan verka på bostadsmarknaden på lika villkor som andra. Acceptabel neutralitet föreligger på detta område. De borgerliga partierna vill försämra situationen för hyresgäster och ungdom på olika områden. De vill slopa hyresrabatter, återflyttningsbidrag, ungdomsbostadsstöd, förnyelsebidrag och minska räntebidragen. Dessa krav avvisas av utskottet. Ingela Gardner ondgjorde sig i sitt inlägg över de långa köerna av ungdomar som vill ha bostäder. Hennes inlägg var mycket avslöjande vad gäller moderaternas syn på ungdomarnas bostadssituation. Hon tycker inte att ungdomarna skall ha bra lägenheter när de skaffar sin första bostad. De kan bo i mindre och billigare lägenheter. Men många ungdomar vill naturligtvis ha lägenhet därför att de vill bilda familj och skaffa barn. Hennes anförande avslöjar verkligen hur moderaterna ser på detta. Vpk vill att staten helt tar över kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget och hissinstallationer. Kommunerna står i dag för 40 90. Utskottet tycker att denna uppdelning är rimlig och vettig. Staten kan och skall inte detaljstyra kommunerna i alla frågor. Lokala opinioner får här påverka kommunpolitikerna. Radon i bostäder behandlas i betänkandet. Bidrag införs för åtgärder i drabbade egnahem med upp till 15 000 kr. Med drabbade bostäder avses bostäder med en radondotterhalt överstigande 400 bequerel per m?. Efter ombyggnad skall värdet vara 200 Bq/m?. Dessa värden är provisoriska och anges av socialstyrelsen och statens planverk. Kartläggning av radonförekomsten skall utföras av kommunerna med bistånd av statliga myndigheter. Trots att bidraget i stort stämmer med önskemål som i höstas framfördes från centerpartiet, vill centern nu öka bidraget till 25 000 kr., och folkpartiet till 20 000 kr. Vpk ansluter sig som vanligt till högsta budet. Detta är Prot. 1987/88:110 överbud, lagda ett valår, och buden hade förmodligen hamnat 10 000 resp. — 28 april 1988 5 000 över regeringens förslag oavsett dess storlek. När det gäller sänkning av gränsvärden anser vi att de gränsvärden bör följas som gäller med stöd av hälsoskyddslagstiftningen och byggnadslagstiftningen. Därigenom garanteras att eventuella nya riskbedömningar i dessa lagar vägleder bidragsgivningen. Rune Thorén tog i sitt inlägg upp förslaget att kommunerna borde få stöd för att åtgärda sina VA-nät. Jag tycker inte att staten skall stödja sådana förbättringar, utan det måste vara kommunernas sak att reparera och byta ut sina gamla VA-nät. Det är lönsamt för kommunerna att göra detta, och jag förstår inte hur kommunerna kan vänta med dessa åtgärder på det sätt de gör. Räknar man på det hela finner man att det är mycket lönsamt att byta ut gamla och läckande avloppssystem. Folkpartiet och centern vill ändra reglerna för fuktoch mögelskadefonden. Orsaken till detta anses vara en minskning av ansökningarna till denna fond. Fonden utgör ett bra stöd för husköpare som drabbats av dessa skador. Nya faror uppmärksammas också utöver fukt och mögel, exempelvis epoxylim, och hus som är sjuka av olika anledningar. Det verkar behövas någon form av kontroll på sikt, som ger konsumenterna fullt skydd på detta område. En del motioner är skjutna till hösten och får prövas då. En orsak till nedgången av antalet ärenden kan också vara att många ärenden görs upp innan anmälan sker. Självrisken får anses rimlig i dessa sammanhang, där det oftast handlar om avsevärda summor. Fonden avser att gå ut med en informationskampanj för att klargöra sin uppgift för allmänheten. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 57—103 och bifall till utskottets hemställan i dessa delar.

Herr talman! Man kunde inte spåra någon större entusiasm i Rune Evenssons försvar av utskottets majoritetsförslag. Det kan jag förstå. Med 130 000 ungdomar i bostadskö skulle inte heller jag slå mig för bröstet om denna kö var resultatet av den politik jag hade fört. Rune Evensson tog upp avveckling av lånen till barnfamiljer för köp av egnahem. I mitt inlägg sade jag att vi har föreslagit dels marginalskattesänkningar, dels en beskattning efter försörjningsbörda. Om vi i beskattningen tar hänsyn till hur många som skall leva på den lön som man tjänar i en familj, får också familjen större möjligheter att själv kunna betala för sin konsumtion. När det gäller problemen i kustoch skärgårdssamhällena har socialdemokraterna i vanlig ordning hänvisat dem till en utredning. Nu skall även förköpslagen ses över. Poängen med vårt förslag är ju att vi vill rikta detta stöd, dvs. lånemöjligheterna, direkt till de människor som är berörda. Vi vill inte gå via kommunen -— vi tycker faktiskt inte att det är en bra väg. Allra sist sade Rune Evensson att jag ondgjorde mig över ett antal förslag. Han hävdade också att jag ville försämra för hyresgäster och ungdomar. Enligt Rune Evensson ansåg jag att ungdomar inte skulle ha bra lägenheter, 45 utan jag vill hänvisa dem till mindre och billigare lägenheter. Eftersom det är mindre och billigare lägenheter som ungdomarna själva efterfrågar, förstår jag inte på vilket sätt detta skulle vara ett dåligt förslag från min sida. Vem skall annars bo i de mindre och billigare lägenheterna? Det är väl onödigt att de människor som har råd att betala för en större lägenhet bor kvar i en mindre och billigare, när det finns människor som behöver de billigare lägenheterna bättre. Eftersom jag ser att Oskar Lindkvist har kommit in i kammaren igen

Herr talman! Rune Evensson avfärdade vpk-förslaget om en höjning av den övre gränsen för radonbidraget som ett överbudsförslag betingat av att det är valår. Jag tycker att det är ett mycket lättfärdigt sätt att argumentera. Om Rune Evensson har belägg för att det inte i något fall har kostat staten mera att radonsanera än vad regeringsförslaget innebär, så ta fram det bevismaterialet först! Utöver detta kommer även i denna bild in den faktiska möjligheten till orättvisa inom boendet. Om en bostad som är angripen av radon ligger i ett glesbygdsområde, där det inte förekommer några nämnvärda prisstegringar, är ju möjligheterna att få igen det man själv satsar på en sanering rimligen mycket lägre än om det gäller en bostad i ett område där prisstegringsmekanismen fungerar. Gränserna bör alltså justeras på grund av att det finns regionala olikheter, vilka Rune Evensson blankt struntar i.

Herr talman! Jag noterar att Rune Evensson också har uppmärksammat problemen med prisutvecklingen i kustområdena. Rune Evensson talade i sådana ordalag att jag trodde han skulle yrka bifall till vår reservation. Utgången blev i stället att detta problem nu behandlas i bostadsdepartementet. Det är bra att detta problem tas upp. Det är bekymmersamt när de som har bott i generationer i kustområdena och där haft sin utkomst som fiskare eller jordbrukare, får svårigheter att bo kvar och att utveckla sin verksamhet. Vi behöver en levande skärgård, och därför är detta mycket viktigt. När det gäller mögelskadefonden tror jag att det råder stor osäkerhet bland många människor i dag om hur man går till väga för att komma åt de medel som står till förfogande. Rune Evensson säger att det skall bli en informationskampanj. Jag noterar också detta med tillfredsställelse. Jag tror det är viktigt att denna information kommer ut, speciellt mot bakgrund av de frågor som har ställts till mig från enskilda människor som har undrat just över hur man går till väga för att få bidrag. I vissa lägen har jag fått ge råd om hur man kan gå till väga för att få del av mögelskadefondens medel. Jag välkomnar denna informationskampanj, och jag hoppas att den skall bli lyckad.